Herr talman! Om Bo Lundgren hade lyssnat på de inlägg som jag har haft tidigare här i kammaren om 80-talets ekonomiska politik, skulle han ha hört att vi har talat om att vi inser att det också gjordes mycket stora misstag i slutet på 80-talet. Det var inte heller så att allt det som gick snett en bit in på 90-talet var enbart ert fel, Bo Lundgren. Det har vi i Vänsterpartiet aldrig påstått; vi har aldrig gjort en så enkel analys - vi gjorde också själva fel. Men det skulle vara väldigt skönt om också Bo Lundgren någon gång kunde vara litet mera ödmjuk och erkänna vilka enorma misstag ni gjorde, t.ex. kronans knytning till ecun och de ofinansierade skattesänkningarna. Nu har ni ju fått som ni har velat på så många olika områden, Bo Lundgren. Nu sker det en EMU anpassning. Inflationen är nästan totalt i botten. Det sker en ensidig prioritering av inflationsbekämpningen. Man har avreglerat praktiskt taget allt. Varför ställer ni er inte upp och hurrar? Nu kör ni med en evig överbudspolitik. Till sist vill jag återigen ta upp detta att ni tar 50 Lundgren beredd att gå ut och förklara det för de moderata kommunpolitikerna? Jag pratar ibland med kommunpolitiker från Bo Lundgrens parti, och jag tror inte att de begriper vad ni menar med det där. De kommer aldrig i livet att kunna stå för det i praktiken.

Herr talman! Det här med att koncentrera sig på det väsentliga kan Bo Lundgren inte svara på nu, eftersom han inte har fler repliker, men han kanske vid något senare tillfälle skulle kunna bli litet mera konkret. Landstingen handlar, såvitt jag förstår, till en helt dominerande del om sjukvård. Skall de lägga ned tunnelbanan i Stockholm? Eller vad talar Bo Lundgren om? Jag har också hört den där valsen i Göteborg. Moderaterna låtsas som om man kan klara Europas bästa skola, en fantastisk sjukvård och en oerhörd massa saker, trots att de i praktiken i sin nationella politik har ett mindre antal miljarder till kommuner och landsting. Det där handlar om retorik, inte om verkligheten. Till sist vill jag ta upp det där med att ändra strukturer. Vänsterpartiets motioner - om Bo Lundgren vill besvära sig med att läsa dem - handlar mycket om behovet av stora strukturella förändringar. Miljöomställningen är en gigantisk och oerhört mödosam omställning av ekonomin. Den nödvändiga omfördelningen av arbetstiderna är också en mycket stor strukturell förändring. Omfördelningen av utbildningsresurserna är en strukturell förändring. Det är bara det att ni inte gör strukturella förändringar framåt, utan ni vill gå tillbaka till högerns gamla privilegiesamhälle. Det kommer aldrig att lösa några samhälleliga problem.

Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen bedriver i långa stycken en orättvis politik, som på sikt hotar välfärden i vårt land. Många har redan drabbats. Genom att låginkomsttagarna tvingas att bidra med lika stor andel till saneringen av statsfinanserna som de som tjänar bra ökas orättvisorna. Den som tjänar litet har betydligt mindre kvar i plånboken - i många fall är plånboken tom. Ändå skall dessa människor, som inga pengar har, betala lika mycket för att få bort statens budgetunderskott. Sänkta barnbidrag, lägre ersättningsnivåer i socialförsäkringarna, höjd fastighetsskatt, andra skattehöjningar - allt slår särskilt hårt på den som inget har. Det slår dessutom tillbaka på staten och kommunerna, eftersom fler blir tvungna att söka bostadsbidrag, socialbidrag osv. Kostnaderna för de här bidragen ökar, och då blir det ännu mindre pengar kvar till skolan, omsorgen, vården, miljövården och allt annat som även regeringen säger sig vilja värna om. Dessutom bidrar dessa orättvisa besparingar och skattehöjningar till den höga och nu åter ökande arbetslösheten. När pengarna inte räcker i vården, i omsorgen, till skolorna och på andra håll i den offentliga sektorn blir det neddragningar och människor tvingas ut i arbetslöshet. Skattehöjningarna och de orättvisa besparingarna medför att företagen förtvinar. Vilket företag kan sälja sina tjänster eller produkter till människor som inte kan eller vågar betala? Hur skall företagen kunna bli fler eller växa när människor av rädsla för arbetslöshet och nya åtstramningar i stället använder slantarna till att betala ned sina lån eller spara dem i pensionsförsäkringar eller något annat? Hur skall företagen kunna anställa fler när de av regeringen påtvingas nya skatter och regler som gör deras tjänster och produkter ännu dyrare? Vad hjälper det att ni redovisar glädjekalkyler som går ut på att människor i något slags nyvunnen och egentligen fullständigt omotiverad optimism skulle skaffa nya bilar, nya kylskåp, större lägenheter eller något annat som man hittills inte har haft råd med? Nej, ni kommer att tvingas ändra era siffror och än en gång komma tillbaka till riksdagen med nya sparpaket. Vi har sett just detta gång efter gång sedan ert makttillträde för två år sedan. I och för sig ligger nu de statsfinansiella besparingarna och åtstramningarna på en rimlig nivå totalt sett, men de är fördelade på ett sätt som är kontraproduktivt. Ni har gjort det på ett sätt som har konserverat en orimligt hög arbetslöshet. Ni har gjort det på ett sätt som har ökat klyftorna i samhället, så att fler människor fastnat i fattigdomsfällan, alltfler ställts utanför arbete och normalt samhällsliv. Om ni i stället sparade mer på bidrag och subventioner till företag och till medel och höginkomsttagarna, och lät de som har låga inkomster och små marginaler komma undan billigare, skulle vi haft många fler i anställning i företagen i dag. Då skulle inte heller kommuner och landsting tvingas spara på välfärden och tvinga ut fler i arbetslöshet. Sänk skatterna och avgifterna på vanligt arbete, och ta i stället ut motsvarande skatt på energi och miljöskadliga utsläpp. Då blir det lönsammare för företagen att anställa, och då finns det mer folk som har råd att köpa deras varor och tjänster. Då ökar också statens, landstingens och kommunernas skatteintäkter - utan skattehöjningar. Då kommer ni in i den goda cirkel som förstärker ekonomin och skapar möjligheter till större rättvisa och solidaritet med de utsatta både i vårt land och runt om i världen. Då hade ni inte behövt göra de skamliga nedskärningarna i uhjälpen. Om ni vågade överge er irrationella tro att 40 timmars arbetsvecka är en naturlag som ingen kan fly, skulle ni kunna sänka arbetstiden, precis som er egen partikongress har sagt. Genom att sänka arbetstiden till 35 timmar per vecka skulle ni kunna ta er upp ur arbetslöshetsträsket. Men det vill inte Åsbrink, eller hur? Ni i regeringen vägrar se verkligheten, den verklighet där 90-talet. Det var jobb som inte kommer tillbaka och som inte kan återskapas vare sig med ekonomisk tillväxt eller utbyggd industri, för produktiviteten ökar kraftigt och konkurrensen likaså.

Då skulle det bli lättare att få ned arbetslösheten, utveckla välfärden och inte minst minska miljöskulden. Rätta mig om jag har fel, men visst är det så att finansminister Åsbrink inte vill medverka till att ta Herr talman! Det behövs genomgripande strukturella förändringar för att få ned arbetslösheten till hälften, utveckla välfärden och samtidigt få ordning på statens finanser. Jag har redan pekat på några viktiga åtgärder. Jag vill framhålla särskilt två. Den första åtgärden är att arbetstiden måste förkortas som en anpassning till verkligheten, en verklighet där vi jobbar mera effektivt och produktivt och därför naturligtvis inte behöver jobba lika mycket för att åstadkomma samma saker. Den andra åtgärden är att beskattningen på arbete måste sänkas. I stället bör vi öka beskattningen framför allt på energi och koldioxidutsläpp. Den invändning som brukar tas fram här av finansministern är att han inte tror att energi är en stabil skattebas. Det är väldigt intressant att föreställa sig ett samhälle utan energianvändning. Det är ungefär lika tokigt som att tänka sig ett samhälle utan arbete. Skattebasen energi och skattebasen arbetskraft är självklart stabila. Det är den mycket höga beskattningen på arbete som är en väldigt viktig drivkraft till den permanent höga arbetslöshet vi nu ser. Genom att justera ned beskattningen på arbete och i stället lägga beskattningen på den stabila skattebasen energi i större utsträckning kan vi långsiktigt klara arbetslöshetsproblemet. Det är något av en ödets ironi att regeringen i morse annonserade att man nu skall sänka arbetsgivaravgifterna för att minska arbetslösheten, tvärtemot vad man har sagt i tusentals sammanhang under senare år. Samtidigt håller regeringen benhårt fast vid att behålla 40-timmarsveckan, tvärtemot det egna partiets nyligen fattade kongressbeslut. Jag vill peka på två ytterligare avgörande strukturella åtgärder som krävs för att klara arbetslösheten och därmed också samhällsekonomin. De är att dels satsa på gröna jobb, dels satsa på utbildning och forskning. Det behövs en miljöomställning av främst trafikoch energisystemen i vårt land. Järnvägarna behöver byggas ut kraftigt. Produktion och distribution av miljöanpassat drivmedel för bilar som t.ex. etanol måste sättas i gång. Detta kräver ändrade budgetposter, ändrade skatter, medvetna satsningar på både utvecklings och infrastrukturprojekt, ändrad lagstiftning, en ny miljöbalk osv. Kärnkraften måste avvecklas så snart som möjligt och ersättas med effektivare energianvändning och utbyggnad av miljöanpassade alternativ. Detta förutsätter mängder av investeringar och mängder av jobb. Här finns de nya jobben. Jag har hunnit bläddra i den proposition som lämnats nu på morgonen för att se vad regeringen tänker sig på det här området. Jag noterar att det är väldigt tunt. Vi ställer självklart gärna upp från Miljöpartiet och hjälper till med konkreta förslag så att vi kan få fart på de gröna jobben i Sverige. Vi välkomnar självklart satsningen på komvux och högskolorna. Den ingick ju faktiskt i den uppgörelse som Miljöpartiet hade med regeringen förra hösten i tillväxtpropositionen. Men detta är närmast att betrakta som en fullständigt nödvändig anpassning till verkligheten. Utbildningsklyftorna i vårt land måste minskas. En mycket stor del av de arbetslösa är arbetslösa för att de inte har rätt kompetens och utbildning. Högskolor och universitet är allt viktigare motorer för att skapa nya företag och nya lösningar. Men regeringen måste också följa upp med ökad grundforskning. Där har vi fått en utarmning, delvis beroende på EU-medlemskapet som har styrt bort pengarna men också på att man inte satsar på forskning i samma takt som man satsar på utbildningsplatser. Risken är stor att högskolorna förvandlas till utbildningsfabriker med på sikt sjunkande kvalitet. Det ger inte positiva effekter på vare sig företagande eller sysselsättning. Vårpropositionens huvudnummer är egentligen utgiftstaket för staten. Här är det riksdagen som har tröttnat på regeringars oförmåga att hålla sig till den budget som riksdagen beslutat om. Ständigt, år efter år, har regeringar släppt i väg utgifter så att budget efter budget har spruckit. Gång på gång har riksdagen maktlöst i efterhand tvingats acceptera ytterligare utgifter. Detta har pressat fram ökade skatter och ökande räntebärande statsskulder. Nu är statsskulden helt enorm, och räntorna på denna skuld tränger ut betydligt viktigare behov. Sparandet i staten beror ju faktiskt i hög grad på dessa ökade räntekostnader. Riksdagen har därför begärt och fått förslag om utgiftstak från regeringen. Tyvärr har inte regeringen lyckats prestera tillräckligt bra beräkningar, dvs. presentationer av hur man har fått fram sina förslag till utgiftstak. Det har varit svårt för riksdagen att helt veta hur man har fått fram siffrorna. I andra fall har man givit sken av att det skulle vara ett slags preliminär budget, och det är det ju faktiskt inte. Dessutom finns det stora brister på inkomstsidan och skattesidan i regeringens vårproposition. Vi får se detta som ett förstlingsverk och hoppas att vi får bättre produkter nästa gång. Herr talman! I Sveriges konvergensprogram som är inlämnat till EU står det inledningsvis följande: "Regeringen är fast besluten att se till att dessa konvergenskriterier såväl som sysselsättnings och miljömål uppfylls för svensk del." Litet längre fram deklareras följande: "Konvergensprogrammet innehåller även en redovisning av arbetsmarknadspolitiken och medelfristiga projektioner för sysselsättning och arbetslöshet samt av de krav som ställs på en långsiktigt hållbar utveckling ur miljösynpunkt." Ännu längre fram utlovas att regeringen avser att följa upp detta svenska konvergensprogram varje halvår. Jag känner mig tvingad att påminna finansminister Åsbrink och regeringen om vad som faktiskt står och utlovas i Sveriges konvergensprogram. Där står det i klartext: Förutom de av Maastrichtfördraget fastställda kraven på statens finanser och penningpolitiken skall Sverige för sin del samtidigt få ned arbetslösheten och minska miljöskulden. Där står också i klartext att regeringen två gånger om året skall rapportera för riksdagen om hur det går med uppfyllandet av det svenska konvergensprogrammet. Den första rapporteringen gjordes i en bilaga till tillväxtpropositionen i höstas och den andra kom nu med den vårproposition som vi nu behandlar. Men var finns redovisningen av miljömålen, miljöeffekterna och effekterna på miljöskulden av regeringens politik? Ingenting sägs. Ingenting redovisas. Varför följer regeringen inte sitt eget konvergensprogram? Varför sviker regeringen och faktiskt också Centern den gemensamma uppgörelsen, där också kds och Miljöpartiet är med? Varför struntar regeringen i att ens rapportera hur det går med miljöskuld och miljömål trots att det fullständigt kristallklart utlovas i det svenska konvergensprogrammet? Står ni socialdemokrater inte för ingångna uppgörelser? Förbereder ni ett svek i miljöfrågan? Eller har ni tillfälligtvis förlorat förmågan att komma ihåg och förmågan att läsa innantill? Herr talman! Nu när jag ändå är inne på frågor som berör den planerade europeiska monetära unionen, EMU, vill jag ställa ytterligare en fråga till finansministern. Det är nämligen så att ett svenskt medlemskap i EMU innebär att den svenska kronan avskaffas och ersätts med penningar som ges ut av Anser finansministern att det behövs någon ändring i Sveriges grundlag för att avskaffa den svenska kronan, och därmed också förvandla Riksbanken till ett lokalkontor till EU:s centralbank i Frankfurt? Det vore välgörande för svenska folket att få veta hur landets finansminister ser på dessa grundlagsfrågor. Skall den ändras eller inte? Herr talman! Jag har en stickfråga till moderaterna. Jag ställde en fråga till Per Unckel förut. Jag noterar att Lars Tobisson har uttalat att det viktiga numera inte är att tala om kostnader, utan att vidta åtgärder och strukturella reformer för att få människor i arbete och tillväxt i ekonomin. Då kan man inte se det som en kameral övning om det blir lika mycket intäkter som utgifter. Detta uttalade han i går. Det står i ett Betyder det att ni moderater än en gång förespråkar ofinansierade skattesänkningar? Om jag förstod Per Unckel rätt räknar ni moderater med att det skall bli en kraftig, eller åtminstone något slags, tillväxt i ekonomin om ni sänker skatterna. Därigenom har ni er finansiering. Men detta är ingen finansiering! Det är precis samma brist på finansiering som ni hade i er reservation när skattereformen var aktuell här i riksdagen. Verkligheten har visat att det inte blev några dynamiska effekter av skattesänkningarna på kapital och för höginkomsttagare. Ni har själva under den senaste regeringsperioden försökt att med skattesänkningar få en tillväxt som skall betala skattesänkningarna. Det är som jag ser det exempel på en slapphänt budgetpolitik. Det är ett sätt att öka underskotten och statsskulden. Detta är faktiskt ett av de sämsta förslagen för svensk ekonomi som vi har på bordet i dag.

Herr talman! Om jag förstår Bo Lundgren rätt dementerar han vad Per Unckel sade tidigare i dag. Han räknade med att era förslag skulle skapa tillväxt. Det måste väl då ingå i finansieringen? Jag hörde också Bo Lundgrens tidigare anförande. Han talade sig varm för skattesänkningar som ett sätt att få ekonomin att fungera bättre. Det betyder väl att man tillgodoräknar sig ekonomisk tillväxt, dvs. de dynamiska effekterna. Bo Lundgren svarar nu att det inte är så man har räknat. Ni har räknat neutralt på det, och det är väl gott så. Men jag tillåter mig att tvivla. Det är litet grand av den ideologiska huvudtes som ni moderater driver. Sänker man beskattningen på kapital och förmögenhet och för dem som tjänar mycket, är det tänkt att det skall investeras mycket mera. Det skall stimulera en kraftig tillväxt som sedan kommer alla till del. Vi vet att detta experiment har genomförts i full skala, och vi vet att det inte stämmer. Sänker man skatten på förmögenhet och de rikas kapital leder det inte till att investeringarna ökar, utan till att de rika arbetar mindre. Det blir litet grand som i den sydamerikanska modellen, där vi ser hur de förmögna snarare arbetar så litet som möjligt. Den typen av dynamiska effekter vill jag inte se i Sverige. Det vore bra om Lundgren kan garantera att ni verkligen har täckt varenda krona i form av neddragningar på budgeten, för då kan vi gå vidare och granska vad de neddragningarna innebär. Det är nästa intressanta steg, för de innebär antagligen ökad arbetslöshet och ökade kostnader som ni antagligen inte kalkylerat för.

Herr talman! Om man läser innantill i moderaternas reservation ser man att moderaterna räknar med att kunna göra besparingar på ersättningarna i akassan med 7,6 miljarder 1999, och med 7,6 miljarder på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Man räknar med minskade kostnader trots att man gör skattesänkningar och neddragningar på en mängd offentliga verksamheter osv. Det betyder att man räknar med att få dramatiskt minskad arbetslöshet med sina egna åtgärder. Det måste betyda att ni räknar med mycket kraftiga dynamiska effekter av era skattesänkningar. Jag kan inte tolka er budgettabell på annat sätt. Annars är det rena rama dumheterna som står i er budgettabell. Ni måste räkna med att det blir betydligt fler arbetstillfällen och att era skattesänkningsförslag ger kraftiga dynamiska effekter. Det har vi inte sett i verkligheten. När man har försökt sig på den typen av åtgärder har det blivit precis tvärtom. Det har blivit ett ökat underskott i statens budget. Därför är er politik ett exempel på mycket slapphänt budgetpolitik. Det är det sämsta i den vägen som vi har på kammarens bord i dag.

Herr talman! Denna debatt blir litet märklig i så måtto att vi diskuterar dels finansutskottets betänkande med anledning av regeringens vårproposition och oppositionens motioner, dels de två propositioner som regeringen i dag på morgonen har lagt på riksdagens bord. Vi får väl ta det. Så blir det när regeringen har tappat greppet och är involverad i det politiska spel som finansministern beskrev tidigare. Herr talman! Den vackra röda rosen är Socialdemokraternas varumärke. Den har länge varit ett mycket starkt varumärke för svenska folket när det gäller att man skall komma till rätta med jobben och sysselsättningen. Detta vann Socialdemokraterna valet på 1994. Väljarna trodde ju på detta på valdagen. Därför förstår jag att det är mycket besvärande att arbetslösheten nu stiger så snabbt som den gör. Det är naturligtvis också besvärande att det behövdes ett borgerligt parti för att man över huvud taget skulle kunna komma fram med ett förslag för att skapa ny sysselsättning. Det skulle vara mycket intressant att få veta vad regeringen med stolthet har tagit ur egen ideologisk fatabur - där man har känt att man har haft rörelsen med sig och LO har stått bakom med de röda fanorna - och vad som är borgerlig politik. Jag tror inte att vi kommer att få reda på det. Debatten handlar till stor del om borgerliga förslag, som Anne Wibble mycket riktigt påpekade. Denna tidsutdräkt - jag tänker på de två år som man nu har väntat och på det politiska spelet - är egentligen ingenting mindre än den politiska inkubationstid som rimligtvis måste vara efter det att den här politiken stämplades ut under förra mandatperioden. I valrörelsen talades det om att detta hade prövats och att det ledde till ökad arbetslöshet. Nu kommer man ändå tillbaka med två propositioner denna morgon på riksdagens bord. Herr talman! Ett ytterligare problem i det här sammanhanget är att man inte riktigt vet om regeringen anser att ekonomisk-politiska åtgärder är effektiva eller om Sverige bara är något sorts rov för den internationella konjunkturutveckling som styrs av andra mera handlingskraftiga regeringars åtgärder. Ytterligare försvårande omständigheter är att finansministern och inte minst statsministern rör sig något lättsinnigt och situationsbetingat mellan dessa olika perspektiv. Antingen har den ekonomiska politiken gett effekt eller också har vi drabbats av utländska konjunktursvängningar. Jag kan bara konstatera att det när arbetslösheten ökade under den förra mandatperioden alltid var fru Wibbles fel; för övrigt tycker jag att statsministern uttalar fru Wibble från denna talarstol med en kvinnosyn som han borde se över. Men nu när arbetslösheten ökar beror det på en konjunkturavmattning i Tyskland och andra omständigheter över vilka regeringen inte råder. Jag tycker att finansministern och statsministern måste bestämma sig för någon princip. Hjälper det över huvud taget att vi fattar beslut här? Eller är det utländsk påverkan som styr den politiska utvecklingen? Herr talman! Grundproblemet är trots allt att landet nu styrs av en regering som verkar sakna egna förslag och egen insikt om de villkor som ger förutsättningar för tillväxt i mindre och medelstora företag. Nu behövs långsiktigt hållbara och kraftfulla strukturella reformer om Sverige skall nå upp till den högre tillväxtnivå som finns omtalad i vårpropositionen. Vad gäller sådana reformer finns det tyvärr fortfarande i stor utsträckning en ideologisk blockering. Så vitt jag förstår pågår en medling till slutet av augusti. Vårpropositionen vittnar fortfarande om en allvarlig brist på förståelse för företagandets villkor. Småföretagen skall t.ex. ytterligare hämmas och skrämmas genom att ta över ansvaret för en hel månad när det gäller sjukförsäkringen utan en tillräcklig kompensation. När det gäller fördelningspolitiken i vårpropositionen har vi kristdemokrater också tyckt att det är förvånansvärt hur okänsligt regeringen behandlar utsatta grupper som gamla, sjuka, ensamstående föräldrar, barnfamiljer och de fattigaste i tredje världen. Pensionärerna och de fattiga i tredje världen kan ju inte strejka. Vi kristdemokrater avvisar nedskärningarna i bostadstillägget för pensionärerna, nedskärningarna i änkepensionen och höjningen av högkostnadsskyddet. Detta finansierar vi i vårt alternativ till regeringens vårproposition. Kommunerna och landstingen får allt svårare att klara av sina viktigaste uppgifter. Johan Lönnroth är nu ute och styrker sig för att klara av vidare debatter. En koalition av socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister i Stockholms läns landsting har bestämt sig för att skära ned sjukvården med nästan 3 miljarder kronor. Johan Lönnroth har frågat moderater och centerpartister vad de säger till sina medlemmar. Jag skulle vilja ställa en fråga till Roy Ottosson och Johan Lönnroth: Vad säger ni till de väljare som gjorde att ni kom till maktens grytor i Stockholm läns landsting i valet 1994? Ni gick ut med att det skulle vara slut med nedskärningarna och uppsägningarna. Jag tycker att det är litet magstarkt att stå här i talarstolen och ställa frågor till de partier som klart deklarerade att det behövdes strukturella reformer på olika områden, även inom landstingen. Herr talman! Vi kristdemokrater lägger i vår motion fram en rad förslag som skulle ge bättre förutsättningar för ökad tillväxt och nya jobb. Vi har också utformat en annan fördelningsprofil i vårt budgetalternativ som ger bättre möjligheter för kommuner och landsting att klara av att ha en rimlig kvalitet i vården och omsorgen. Vi föreslår en kraftfull tillväxtpolitik som bygger på strukturella och tillväxthöjande åtgärder. Den traditionella konjunkturorienterade tillväxtpolitiken måste ge plats för en politik som genom djupverkande och mera långsiktiga insatser främjar de verkliga förutsättningarna för tillväxt. Det handlar om åtgärder som skapar bättre attityder till företagande, en minskad byråkrati och en förenklad och moderniserad arbetsrätt. Jag medger gärna att detta med arbetsrätten är svårt. Men trots det måste faktiskt arbetsrätten förändras så att den bättre speglar de förhållanden som gäller i dag. Vi kristdemokrater beklagar naturligtvis att företrädarna för arbetsmarknadens parter inte kunde enas i Arbetsrättskommissionen. Men arbetsrätten är central när det gäller att öka antalet nya anställningar. Jag tror att det i dag finns en oro och en besvikelse hos många företagare över den politik som regeringen bedriver. Det gjordes nyligen en opinionsmätning som visar att åtta av tio småföretagare anser att företagarklimatet nu har försämrats. Förutom att man underlättar anställningsförfarandet kan en förändring av arbetsrätten ge företagarna signaler om att regeringen menar det som man faktiskt hävdade i vårpropositionen, nämligen att villkoren för företagarna måste förbättras. Om de övriga politiska åtgärderna skall ge resultat måste man nog fatta ett beslut ganska snart om en ny arbetsrätt. Jag tycker att principen om att lag med lag skall ändras är ganska fundamental. Det borde t.ex. vara ganska enkelt att ta tillbaka den återställare som regeringen genomförde direkt efter valet. Då får man tillbaka de regler som infördes av den förra fyrpartiregeringen. Vi föreslår också åtgärder som leder till bättre tillgång till riskkapital. Det är tvärtemot vad regeringen nu gör. I den här propositionen vill man slopa riskkapitalavdraget. Det behövs också åtgärder för ett bättre investeringsklimat. Man skall se till att inte så många patent exporteras från vårt land. Vi vill skattebefria royalty på patentinkomster under två år; det är ett exempel. Det behövs bättre villkor för kompetensutveckling och forskning, bl.a. ett utbildningskonto. Det behövs också en återgång till de gamla reglerna för momsinbetalningar för samtliga företag. Vi har också finansierat ett förslag om att behålla dagens arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen. Vi ser över företagsstöden, med målet att minska dem och i stället sänka arbetsgivaravgifterna. Vi vill också stimulera tjänsteföretagandet. Det har ju under senare tid förts en debatt om tjänstesektorn. Debatten har varit ganska förvirrad, men jag skall nu inte recensera den. Vartannat nystartat företag är enligt SCB:s prognosinstitut ett tjänsteföretag, och det är också tjänsteföretagen som man ser som den stora tillväxtsektorn under nästa sekel. Hushållssektorn är faktiskt en enorm potential för nya jobb. På den punkten har arbetsmarknadsminister Margareta Winberg fortfarande rätt, det är bara synd att hon inte har fått med sig sitt parti. Det är inte någon liten pyttesektor vi talar om när vi talar om hushållssektorn. Ungefär 45 % av allt arbete som utförs i Sverige utförs i hemmen. Enligt SCB lade varje vuxen person i Sverige 1990 ned mer än 26 timmar per vecka på hushållsgöromål. Totalt innebär det 3,7 miljoner heltidsarbeten. Det är lika mycket som utförs i hela den privata och offentliga sektorn tillsammans. Personer med barn har enligt SCB en total arbetsbörda på ungefär 70 timmar per vecka. Samtidigt som alltfler går arbetslösa, herr talman, ökar alltså arbetsbördan för andra genom dubbelarbete på jobbet och i hemmet. Bekymret här är ju de breda skattekilarna på just arbete. Detta gör att marknaden för den här typen av tjänster, som går att utföra i egen regi, i praktiken är utplånad. Den svarta delen av den här marknaden är däremot stor och växande. Skattekilarna är mellan 50 och 70 %. Vi kristdemokrater tror att vi måste koncentrera samhällets möjligheter att åtgärda skattesituationen. Det förslag som nu ligger på riksdagens bord får vi naturligtvis utvärdera, men jag misstänker starkt att det inte är möjligt att åstadkomma den vitamininjektion som behövs genom att över hela fältet av företag, inklusive de stora, vinstrika exportföretagen, som tjänade 140 miljarder kronor under förra året, kleta ut en skattesänkning motsvarande 2 miljarder kronor som skall stimulera ökad sysselsättning. Vi tror att man för att kunna åstadkomma en synbar effekt i stället måste koncentrera sig och skära ett djupare snitt i en mer begränsad del av skattekilen på just tjänstesektorn. Vi kan ta en parallell: Visst har räntan sjunkit kraftigt, men det har ändå inte varit tillräckligt för att åstadkomma en kraftfull vändning inom exempelvis byggsektorn. Jag tror att det är likadant här. Det som nu föreslås är för litet, och det är för mycket utspritt för att det skall ge de önskade effekterna. Vi tror att det vore bättre att koncentrera insatserna på tjänstesektorn. Det som nu behövs, och vad Sverige väntar på, är en nationell vision om hur både företagen och alla de människor som driver och arbetar i de här företagen tillsammans skall kunna växa och utvecklas. Tyvärr saknar regeringen en sådan vision och ett politiskt ledarskap på det här helt avgörande området. Det är gott och väl att Centerpartiet har ställt upp och fått med en del av sin politik på det här området. Jag tror för min del att Centerpartiet tillsammans med ickesocialistiska partier hade fått med mycket mera, hade fått en större utdelning än vad man fått i de propositioner som nu är framlagda. Herr talman! Vi har tillsammans med Folkpartiet och Moderaterna två stora och viktiga reservationer, som bygger på att det finns en positiv grundsyn på företagande. Vi ser familjeföretagarna i det här landet som en resurs som måste vårdas och värnas och som behöver ett bättre klimat för att kunna växa och utvecklas. Vi kristdemokrater står givetvis bakom alla de förslag som finns i vår motion, men för att vinna tid yrkar jag här i dag bifall endast till reservationerna 1 och 2, som är gemensamma för oss, Folkpartiet och

Herr talman! Jag glömde tidigare att yrka bifall till mina reservationer, så jag vill därför nu yrka bifall till reservationerna 4, 8, 24, 28, 32, 37, 48, 58 och 81. Jag står naturligtvis också bakom Miljöpartiets övriga reservationer, men för tids vinnande yrkar jag inte bifall till dem. Situationen i Stockholms läns landsting är ju, Mats Stockholm. Det är ingenting som vi kan beskyllas för. Däremot tar vi ett ekonomiskt ansvar och ser till så att de strukturförändringar som sker inom sjukvården - verkligen genomförs. Det betyder naturligtvis att behovet av sjukhus minskar. Det är inte så att vi ser det som ett självändamål att minska antalet sjukhus, men vi måste se till så att ekonomin inom landstinget går ihop. Här i riksdagen försöker vi få gehör för förslaget att stärka skatteunderlaget för landstingen och kommunerna genom att sänka egenavgifterna. Med förslagen i vår reservation till det här betänkandet skulle det betyda 7 miljarder mer för kommunsektorn. Jag har för övrigt noterat att även kds vill att kommunsektorn skall ha mer pengar. Jag tror därför att Mats Odell och jag har en viss samsyn när det gäller betydelsen av att se till så att kommuner och landsting får mer pengar också härifrån. Jag har också noterat att de som kritiserar de tyvärr nödvändiga besparingarna i Stockholms läns landsting inte har något alternativ, utan man passar på att populistiskt rida på den oro som finns hos framför allt de anställda på de drabbade sjukhusen.
Herr talman! Roy Ottosson säger att situationen i Stockholms läns landsting och i sjukvården var ett arv. Man frågar sig då om inte Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna hade öppnat testamentet förrän efter valdagen. Kände ni inte till den här situationen före valet? Det jag kritiserar - och det gäller framför allt Socialdemokraterna och Vänsterpartiet - är att man gick till val på att det nu skulle vara slut på nedskärningarna, att det skulle vara slut på uppsägningarna. Det jag reagerar mot är dessa garantier som utfärdades till de anställda. Jag håller med Roy Ottosson om att vi kristdemokrater och Miljöpartiet har en gemensam grundhållning, dvs. att mer resurser måste kunna överföras till vårdsektorn. Det är bara det att Miljöpartiet inte har lyckats leva upp till detta i Stockholms läns landsting.
Herr talman! Jag tror nog att Mats Odell vet vad det kan innebära att komma in i regeringsställning och upptäcka ett och annat först då. Det är faktiskt inte så lätt för ett litet oppositionsparti som står utanför att veta allting som döljs. Det viktiga här är ju att se till att vi kommer framåt och får en så bra vård som möjligt för de pengar som finns tillgängliga i Stockholm. Sedan får vi väl gemensamt här i riksdagen försöka se till så att de får bättre skatteunderlag framöver.
Herr talman! Roy Ottosson talar mycket klokt i flera avseenden. Jag vill inte fortsätta det här replikskiftet med honom. Nu kommer visserligen Johan Lönnroth, som jag egentligen vände mig till i mitt anförande, in i kammaren, men jag tänker inte fortsätta den debatten nu. Jag bara hoppas att Johan Lönnroth inte bara uppmanar andra partier att tala med sina medlemmar utan att han faktiskt själv också talar med sina egna väljare, som kanske trodde att det var något annat än dessa besparingar som man skulle få när man i sin hand tog sin valsedel och därmed gjorde det val som gav upphov till dagens majoritet.

Herr talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets förslag i alla delar. Jag hoppas att den här debatten skall handla om arbete, rättvisa och välfärd. Välfärden skapas av ett folk i arbete. Utan arbete - ingen välfärd, utan välfärd - ingen rättvisa. Därför är ingen uppgift viktigare än att avskaffa massarbetslösheten. I vårt valmanifest hösten 1994 visade vi socialdemokrater på Sveriges allvarliga läge. Vi sade: Sverige står på randen till ett nytt skrämmande samhälle där massarbetslösheten kan permanentas. För första gången i modern tid riskerar barnen och de unga att få det sämre än generationen före dem. Så allvarligt var läget. I dag föreslår socialdemokraterna och centerpartiet att hela riksdagen, alla partier, skall ställa sig bakom målet att halvera den öppna arbetslösheten till 4 % till år 2000. Nu måste vi med öppna ögon se att med urholkade statsfinanser klarar vi inte en uthållig kamp mot arbetslösheten. Vi kan aldrig låna oss fram till en trygg och bestående välfärd. Därför startade vi ett fyraårigt program för att stärka budgeten, stoppa lånekarusellen och värna välfärden. I andra länder brukar kärva program för att sanera statsfinanserna, åtminstone på kort sikt, innebära brutalt ökade inkomstklyftor. Men vad vi nu gör i Sverige är unikt för en så omfattande budgetförstärkning. Inriktningen är att de 20 % av hushållen som har den högsta standarden skall svara för uppemot 40 % Visst är detta program påfrestande för de flesta medborgare i Sverige. Men var hittar vi det land med stora budgetsaneringar som kan redovisa bättre effekter på inkomstfördelningen? Jag inbjuder Johan Lönnroth, Roy Ottosson och andra att ge sådana exempel. Jag avvaktar ert svar med stort intresse. Därmed inte sagt att vi socialdemokrater kommer att nöja oss med den fördelning som vi har i dagens Sverige. Vi kommer att fortsätta att intensivt arbeta med fördelningsfrågorna och ta vara på alla tillfällen till förstärkning och en rättvisare fördelning. När vi gör det måste vi ha i minnet att den viktigaste fördelningsfrågan är arbetslösheten. Kan vi ta ned arbetslösheten, åstadkommer vi den bästa effekten på fördelningen. När vi arbetar med dessa frågor måste vi också med öppna ögon se att det krävs goda villkor för företag och företagande, om vi skall få fram alla de jobb som behövs. Detta är någonting som socialdemokratin alltid har tagit hänsyn till. Under alla de decennier som partiet har varit i politisk ansvarsställning har vi alltid sett till en bra fördelning och goda villkor för företagen. Johan Lönnroth påpekade belåtet att vi nu föreslår nya offensiva åtgärder. Ja, det gör vi, Johan Lönnroth. Men skillnaden mot Vänsterpartiet är att vi också föreslår att åtgärderna skall finansieras. Hur möter vi framtiden? Ja, inte är det genom att snärjas in i ett nät av låneberoende och inte genom att släpa oss fram med en blytung räntebörda. Det vore inte rätt mot våra barn och barnbarn. Miljöpartiet tyckte att vi har gjort en riktig avvägning när det gäller åtstramning och expansion. Jag vill gärna säga att jag håller med miljöpartiet om den grundläggande principen att miljöpolitiken kan användas för att driva på förnyelsen av svenskt näringsliv och få fart på ekonomin. Samtidigt är det uppenbart att ert samlade ekonomiska program leder till lägre tillväxt och mindre effektivitet. Det finns goda inslag i det, men det håller inte ihop, enligt min bestämda uppfattning. Nu har vi tagit ett rejält grepp om statsfinanserna, och nu håller vi fast greppet tills vi får balans. Vi investerar i kunnande och kompetens. Vi satsar på det livslånga lärandet och på ett nationellt kunskapslyft. Vi utvecklar vårt näringsliv och ser till att företagen vill växa och vågar växa. Vi tar vara på den härliga växtkraft som finns i den nya miljötekniken. Vi investerar fram en kretsloppsanpassning av byggande, bostadsområden och vattensystem. Kretsloppssörja, sade Anne Wibble föraktfullt. Till skillnad från Anne Wibble är vi beredda att i människornas vardag se till att ekonomi och ekologi kan gå hand i hand. Anne Wibble vill liksom Per Unckel ha konfrontation när det gäller arbetsrätten. Vi vill i stället att parterna på gammalt gott svenskt maner skall komma överens. Vi vill engagera 40 000 äldre långstidsarbetslösa i vård, omsorg och andra offentliga verksamheter. Vi skall utveckla arbetslinjen till att bli arbetsoch kompetenslinjen, och vi skall halvera den öppna arbetslösheten. Sverige har goda förutsättningar inför framtiden. Låt oss steg för steg utveckla vårt land med arbete, rättvisa och välfärd. Herr talman! Innan jag går vidare i debatten är det min sak att som ordförande i finansutskottet något redovisa att riksdagen i dag med dagens beslut definitivt har gått in i ett nytt sätt att hantera inkomster och utgifter. Vi håller samman utgiftsområden, sätter ramar och sätter tak, kortar riksdagens behandling av budgeten från fem till tre månader, ändrar budgetår till kalenderår, följer upp och kontrollerar som aldrig förr. Allt detta är något mer än bara en ny budgetteknik. Jag vill nästan säga att det är ett nytt sätt att tänka, i varje fall ett nytt sätt att söka sig fram till rationella och bra beslut. Vi lyfter fram de stora, långsiktiga och övergripande frågorna och behandlar dem först. Just genom att vi börjar med att klara ut de stora linjerna, slipper riksdagen att i onödan gräva ned sig i detaljer. Det blir givetvis en del detaljarbete i alla fall, men riksdagen riskerar inte att bli slav under småsakernas tyranni. Debatterna kan bli mer koncentrerade, och vi får mer tid för något som vi har eftersatt i alla år, nämligen att följa upp, utvärdera och kontrollera - vad blev det av reformen, vad hände med riksdagens beslut? På detta vis blir sammanhangen tydligare i politiken. Det blir lättare för partier att göra politiska vägval. Det blir lättare också för väljarna att se dessa val, och det är bra. Jag läste i tidningen att finansutskottet nu kommer att få mycket makt och blir ett överordnat utskott. Jag delar inte den uppfattningen. Det är inte finansutskottet som skall styra och ställa i riksdagsarbetet, utan det är riksdagsgrupperna som skall driva politiken. Jag tror inte att fackutskottens ställning kommer att försvagas. Tvärtom kommer de ju tidigare än hittills att komma in i en diskussion om de övergripande frågorna. Någon beskrev de nya reglerna som en tvångströja för riksdagen, men så är det inte. Det handlar snarare om smidiga och bra hängslen, som håller budgeten snyggt och prydligt på plats. Utgiftstaket är väl närmast en livrem som ger fasthet och stadga åt det hela, men som givetvis inte behöver dras åt hårdare än nödvändigt. Det är riksdagen som bestämmer om de tillbehör som skall användas och hur de skall användas. Vi tillämpar för första gången ett system med utgiftstak för de samlade utgifterna. När konstitutionsutskottet lämnade sitt yttrande kunde vi se att utskottet ifrågasatte om riksdagen nu i vår av formella skäl kunde följa propositionens förslag om att fastställa utgiftstak för de kommande åren. Men när finansutskottet nu med dubbla streck stryker under att detta givetvis rör sig om ett riktlinjebeslut och vi dessutom detaljerat beskriver innebörden av utgiftstaket, skall det inte behöva kvarstå någon tveksamhet eller oklarhet om det formella. En annan sak är att Vänsterpartiet är emot hela idén om utgiftstak. Men riksdagen kan i dag fastställa utgiftstak för de kommande åren. Vi hörde Bo Lundgren hålla sin provpredikan i den ekonomiska debatten. Han var uppenbart stärkt av att han har fått med både kds och Folkpartiet på reservationerna om den allmänna ekonomiska politiken. Men Bo Lundgren vill montera ned stora delar av kommunernas barnomsorg och deras sociala verksamhet. Får moderaterna som de vill mister våra hårt pressade kommuner 19 miljarder kronor år 1998. Därefter går Moderaterna fram med ännu brutalare nedskärningar. Det slår sällsynt hårt mot vård och omsorg i kommunerna. Enbart i min egen kommun, Sedan blir det ännu värre de kommande åren. Det är ett politiskt systemskifte rakt in i medborgarnas vardag. Jag kan försäkra att vi socialdemokrater kommer att göra allt vi kan för att hindra den nedmonteringen av välfärden. Det är förvånande att Folkpartiet och kds vill samsas med Moderaterna om den allmänna inriktningen av den ekonomiska politiken, även om det för all del inte står särskilt mycket i de två reservationerna. Mats Odell mästrade på oklara grunder statsministerns tonfall. Om det vore som Mats Odell säger, att debatten bara handlar om gamla borgerliga förslag, borde han själv ha låtit litet muntrare. Men jag kan i och för sig förstå att de gamla förslagen inte höjer humöret särskilt mycket. Mats Odell vill vara alla goda gåvors givare. Men betalningen, den får man titta i skyn efter. I en debatt nyligen här i kammaren hörde jag Bo Lundgren sucka uppgivet: Varför skall man hålla på och diskutera vad som skedde under den borgerliga regeringsperioden? Jag kan i och för sig förstå om Bo Lundgren vill dra en tystnadens barmhärtiga slöja över denna period. Men hans egna uttalanden och skriverier gör detta omöjligt. "Arbetslösheten är i dag rekordstor" står det i den motion som riksdagen nyss remitterade till arbetsmarknadsutskottet. Men det stämmer inte, Bo Lundgren. Rekordet sattes 1993. Då var arbetslösheten större än i dag. Ni utdelar underbetyg åt regeringen för att varslen ökar. Men de är inte alls lika många i dag som för tre fyra år sedan. Ni leker med siffror och säger att arbetslösheten egentligen är så hög som 1 miljon människor. Då räknar ni in förtidspensionärer också. Men hur hög var i så fall motsvarande siffra för 1993? Kan Bo Lundgren svara på den frågan? Vi vill inte dölja den massarbetslöshet som Bo Lundgren bidrog till att skapa när arbetslösheten tredubblades. Vi vill ta krafttag mot den. Moderaterna tar gärna ut korta perioder och talar dramatiskt om att antalet jobb ökade eller minskade med 1 000 i veckan. Men låt mig läsa från den borgerliga regeringens finansplan i april 1994. Där står: Sedan år 1990 har sysselsättningen minskat med drygt 550 000 personer. 550 000 personer - det var här massarbetslösheten uppstod. Nu gäller det att avskaffa den. Då går Centern och Socialdemokraterna i bräschen. Arbete, rättvisa och välfärd är vår väg att möta framtiden.

Herr talman! Vi har gått igenom Moderaternas förslag och sett vilka effekter det får för kommunerna. Vi har räknat försiktigt när vi har kommit fram till siffran 19 miljarder. En mindre försiktig bedömning hade gett ett större belopp. Skulle det visa sig att det finns fel i beräkningen kommer vi givetvis att rätta till det. Det intressanta är att 19 miljarder bara är början. 1999 fortsätter nedskärningarna för kommunerna med ännu större belopp. Det är enorma summor som kommunerna berövas på detta sätt. Jag vet att Bo Lundgren under årens lopp har utvecklat resonemang för att försöka skylla ifrån sig när det gäller ansvaret för vad som hände under den borgerliga regeringsperioden. Jag tror ändå att han har ett betydande ansvar för det stora ekonomiska bakslag som inträffade. Låt mig också påminna Bo Lundgren om vad hans f.d. statssekreterare sade till finansutskottet när vi samlade in material till dagens betänkande. En viss herr Urban Bäckström sade följande: 1995 blev ett bra år för svensk ekonomi. Sysselsättningen ökade med har sysselsättningen ökat med 100 000 personer. Mäter man sysselsättningen i antal timmar och inte i personer har närmare hälften av den stora nedgången i sysselsättningen hämtats in. Det hänger naturligtvis ihop med att medelarbetstiden har ökat. Nu saktar konjunkturen stegen, bl.a. på grund av vad som händer i vår omvärld. Men det är farligt om man försöker skildra en utveckling där konjunkturen skulle falla brant ned i ett svart hål. På kort sikt kan man se försiktigt optimistiskt på framtiden. På längre sikt kan man se mycket optimistiskt på framtiden.

Herr talman! Jag är oroad över arbetslösheten. Det är det som är bakgrunden till att vi i dag lägger fram nya, offensiva förslag för att ta ned arbetslösheten. Jag har verkligen inte talat om några härliga tider. Vi lever i en svår tid med många problem. Vad jag sade var att det i den nya miljötekniken finns en härlig tillväxtkraft som det gäller att ta vara på. Det är viktigt att vi ser de möjligheter som finns om vi utvecklar ett ekologiskt hållbart samhälle. Det skall inte ses som något som hotar sysselsättningen, utan jag tror att det är något som kan bygga under och stärka en god sysselsättningsutveckling. När sedan Bo Lundgren går till angrepp mot överoptimistiska prognoser - han har gjort det ännu fränare i motionen - vill jag bara säga att det i och för sig säger sig självt att man inte alltid kan träffa precis rätt, eller i underkant, när det handlar om en osäker framtid och om hundratals siffror. Ändå kan vi ju, när det gäller den nya regeringen, se att den allmänt har varit mycket försiktig med sina prognoser. De feta exemplen på överoptimism hittar man ju från Bo Sedan till den här beräkningen av vad Moderaternas förslag innebär för kommuner - 19 miljarder kronor för 1998, och ännu mer för kommande år. Detta är inget som jag har plockat fram. Detta är ett material som har varit offentligt i flera veckor, och jag förmodar att det finns på det moderata partikansliet sedan några veckor utan att det har föranlett någon kommentar. Jag säger än en gång: Skulle det visa sig att det är något fel i beräkningarna skall vi rätta till det. Men det värsta är att om man drar ut det och ser vad som händer de kommande åren, så blir det ännu värre nedskärningar för kommunerna.
Herr talman! Får jag börja med att korrigera Jan Bergqvist på en mindre punkt. Det var inte så att jag sade kretsloppssörja. Jag talade om ketchupsörja. Ketchup alltså; en sådan där röd gegga som en del människor häller på pyttipannan. Jag talade om att det förstörde ganska mycket av det som borde ha haft ett bättre innehåll i dagens propositioner. Jan Bergqvist började sitt anförande med att anspela på socialdemokraternas valmanifest hösten 1994. Det var ju tacknämligt för oppositionen eftersom det, om man jämför vad ni sade då med vad som faktiskt har skett, blir så väldigt tydligt hur regeringspolitiken har misslyckats och hur de insatser som ändå har en liten chans att göra så att någonting blir bättre härrör från den borgerliga oppositionen. Det illustrerar väldigt tydligt det jag sade i mitt anförande, nämligen att idéerna för att lösa dagens allvarligaste problem, arbetslösheten, finns hos den borgerliga oppositionen. Jag får väl tacka Jan Bergqvist för möjligheten att få upprepa detta. Jan Bergqvist ägnade i övrigt väldigt mycket tid åt fördelningsproblemen. De är förvisso mycket viktiga. Vi har i vår motion tagit fasta på den, som vi tycker, väldigt konstiga måttstock för att avgöra fördelningspolitiska effekter som regeringen tycks ha. Vi menar t.ex. att den kraftiga minskningen av biståndet till de fattigaste människorna i världen är ett uttryck för en väldigt dålig fördelningspolitisk syn. De kraftiga minskningarna för en del handikappade människor och för en del barnfamiljer - särskilt de med många barn - tyder också på ett mycket egenartat fördelningspolitiskt synsätt. Det skulle roa mig att höra, och jag tycker kanske att Jan Bergqvist är skyldig att säga det, på vilket sätt den kraftiga minskningen av biståndet innebär en god fördelningspolitik. På vilket sätt innebär en besparing på 6 000 av de mest handikappade människorna i Sverige en god fördelningspolitik?
Herr talman! Om jag får börja med det sista så anser jag att biståndet är mycket viktigt, och jag hoppas att den internationella solidariteten i Sverige kommer att öka i framtiden. Jag tror att det långsiktigt är viktigt att vi snabbt får ordning på statsfinanserna. Ingenting har skadat förutsättningarna för ett starkt bistånd så mycket som det statsfinansiella ras och den massarbetslöshet som inträffade under Anne Wibbles regeringsår. Många människor försöker nu skapa motsättningar mellan vår internationella solidaritet och den arbetslöshet som finns här. Det är viktigt att man både bekämpar arbetslösheten och fattigdomen i världen. Jag måste naturligtvis anstränga mig för att lyssna noggrannare på Anne Wibble. Jag ber om ursäkt för att jag hörde fel. Jag vill också ge Anne Wibble ett klart erkännande när jag lyssnar på henne i förhållande till Bo Lundgren. Anne Wibble erkänner ju att den borgerliga regeringens recept inte klarade att samtidigt hantera finanskris, strukturkris och lågkonjunktur. Bo Lundgren skall bortförklara allt, och det är inte trovärdigt. Sedan vill jag säga att det finns problem när det gäller konjunkturutvecklingen. Men vi kan också notera att investeringarna i industrin fortsätter att växa. De svenska företagens konkurrenskraft är fortfarande god. Inflationen är under kontroll. Byggandet, som är en viktig motor för sysselsättningen, börjar äntligen sega sig upp ur sin djupa svacka, och arbetet med att få ordning på statsfinanserna går vidare med full kraft. Likaså har de svenska hushållen fått en betydligt bättre balans mellan tillgångar och skulder. Vi kan dessutom räkna med ett stort överskott i våra utlandsaffärer både i år och kommande år.
Herr talman! Det är självklart att ingen kan påstå att våra problem var lösta efter tre års borgerlig regeringstid. Men vi hade kommit en bra bit på vägen, och nu har tyvärr en hel del åter förstörts just vad gäller företagandets villkor. Det tror jag faktiskt också att Jan Bergqvist i verkligheten inser. Arbetslösheten är ju det bästa beviset för detta. Jan Bergqvist säger också att han hoppas att biståndsviljan kommer att öka. Jag måste säga att det är ett osedvanligt egenartat sätt att visa denna önskan på att först föreslå en mycket dramatisk minskning av biståndet. Tror Jan Bergqvist att det är en metod att åstadkomma en ökning av biståndsviljan, så har han ett mer än lovligt egendomligt sätt att resonera. Jag tror tyvärr att det blir precis motsatt effekt, och för det bär socialdemokratin en mycket stor del av skulden. Herr talman! Jag blir litet bekymmersam när jag hör Jan Bergqvist säga att det finns anledning att se optimistiskt på framtiden när han samtidigt yrkar avslag på de borgerliga reservationerna i dagens betänkande. Socialdemokraterna avfärdar i betänkandet ganska många, som jag ser dem, mycket kloka förslag från Folkpartiet och andra borgerliga partier. Socialdemokraterna brukar avfärda våra förslag med att de inte är nya. Men varför skulle de vara det? Vi råkar tro på dem. Jan Bergqvists eget parti erkänner ju, visserligen väldigt långsamt, millimeter för millimeter, att det är våra förslag som har framtiden för sig genom att anamma små delar av borgerlig politik. Jag tycker att det verkar litet vågat av Jan Bergqvist att rätt upp och ned avfärda borgerlig politik på det sätt som görs i dagens betänkande och även i Jan Bergqvists anförande. Både Erik Åsbrink och Göran Persson sade nämligen att det kommer att behövas flera förslag. Det tror jag det. Det kan väl hända att man kommer till insikt om att det finns ytterligare delar i den av Jan Bergqvist avslagna borgerliga politiken som om ett halvår eller kanske ännu kortare tid kommer att finnas med bland regeringsförslagen. Då hoppas jag verkligen att man har mindre ketchupartad s-liknande sörja som tillskott till sådana förslag.
Herr talman! Jag tvingas tyvärr påminna Anne Wibble om att det var under hennes tid i regeringen som man började skära i biståndet. Det var också då som man ryckte undan grunden för mycket av den biståndsvilja som fanns tidigare genom att man försvagade finanserna, genom att man lånade upp enorma pengar och genom att arbetslösheten ökade. Det positiva nu är att kronan stärks och att varje biståndskrona blir mer värd. Det positiva är också att frysningen av biståndet upphör och att vi kan räkna med att biståndet kommer att öka under de kommande åren. Det är min förhoppning att den goda biståndsvilja som har funnits i Sverige skall ta sig uttryck i att vi får en stark uppslutning för den internationella solidariteten. Anne Wibble försöker få det till att Socialdemokraterna är negativa eller motståndare till företagsamhet. Men man kan ju titta på vad som har hänt i verkligheten. Man kan se på de kraftiga ökningarna av industriinvesteringarna. Förra året ökade industriinvesteringarna med 37,5 %. Med hur många procent ökade industriinvesteringarna under Anne Wibbles tid i regeringen?
Herr talman! Om jag uppfattade Jan Bergqvist rätt frågade han om jag kunde ge exempel på länder med bättre fördelningspolitik. Svaret är nej. Tyvärr har den globala kapitalmakten och högern varit på offensiv internationellt i alla länder. Det sades att de rikaste skulle ha stått för 40 %. Man kan alltid använda siffror på olika sätt. Om man tar 5 % av en som tjänar 800 000 kr om året och sedan tar 10 % av fyra som tjänar 150 000 kr var, kommer den rikaste att stå för 40 %, men det är lika fullt en orättvis fördelningspolitik. Ni har spolat den tabell som visade dessa procentuella förändringarna. Det måste rimligen finnas någon avsikt med att ni gjorde det. Ni säger att vi inte finansierar våra förslag. Det är riktigt att vi inte försöker göra som ni gjorde våren 1994, dvs. räkna med olika dynamiska effekter av den något förskjutna budgetsanering som vi lägger fram förslag till. Men jag undrar, Jan Bergqvist: Har ni inte gjort den avvägning som ni anklagar Moderaterna för att inte ha gjort mellan budgetsanering och finanspolitisk åtstramning i en lågkonjunktur? Det har ju kommit fler negativa siffror efter det att ni lade fram vårpropositionen. Är det då inte rimligt att man lättar något på finanspolitiken? Inflationen är ju nere på nästan noll. Det är ett klassiskt läge för en något mer expansiv finanspolitik. Det är oansvarigt att nu fortsätta den hårdhänta budgetsaneringen.
Herr talman! Realräntorna är för höga och behöver komma ned ytterligare om vi skall få fart på byggande och investeringar i den utsträckning som behövs för framtiden. Det är skälet till att man inte lättsinnigt bara kan säga att man skall satsa på offensiva åtgärder utan att finansiera dem. Vi noterar att vi måste satsa på offensiva åtgärder, men vi anstränger oss också att växla om, så att vi hittar en finansiering och inte försvagar budgeten, eftersom det då finns risk för att räntorna stiger. Och realräntorna och investeringsräntorna är redan för höga. Jag noterar att Johan Lönnroth - och jag vill gärna ge honom ett erkännande för det - utan att vara undvikande svarade att han inte kan ge något annat exempel i vår omvärld på ett land som för en bättre fördelningspolitik än Sverige. Jag vill bara notera detta. Jag vill dock säga att detta inte innebär att vi kommer att vara nöjda och belåtna med fördelningen i Sverige. Det finns många orättvisor som återstår att bekämpa när det gäller lönebildning, arbetslöshet och många andra internationella faktorer som rycker och drar. Det är en av de centrala uppgifterna i politiken. Men det är i alla fall en bra utgångspunkt att vi ligger väl så bra till jämfört med andra länder när det gäller detta. Det ger förhoppningar om att vi skall kunna fortsätta att driva fördelningspolitiken på ett framgångsrikt sätt i framtiden.
Herr talman! Jag tror att Jan Bergqvist och jag är ganska överens om effekterna av finanspolitik och penningpolitik. Det är självklart så att om man försvagar finanspolitiken så löper man risken att inflationen blir litet högre och att realräntan i värsta fall kan bli litet högre. Men å andra sidan blir arbetslösheten litet lägre. Det är en självklar och kortsiktig effekt. Man får alltid göra avvägningar mellan båda dessa positiva och negativa effekter. Det är ju det som ni själva påpekar. Men varför vägrar ni att göra den avvägningen när ni skall behandla våra förslag som är högst rimliga med tanke på hur ni socialdemokrater alltid tidigare i historien har resonerat, nämligen att när en lågkonjunktur är på gång skall man lätta något på finanspolitiken? Det är inte rimligt att då lägga fram ytterligare budgetförstärkningsåtgärder som ni gör tillsammans med Centerpartiet. Till sist vill jag säga något om detta att vi är duktiga i Sverige. Tyvärr har skillnaderna minskat. Vi har en gammal och fin tradition i det här landet när det gäller att vi har haft en mycket stark fördelningspolitik. I mitten av 1970-talet var Sverige i särklass när det gällde en jämn inkomstfördelning. Men sedan har, precis som LO, Statistiska centralbyrån och många andra har visat, klassklyftorna fördjupats och ökat mycket starkt under de senaste åren. Och ni socialdemokrater har inte förmått stå emot. Det betyder att skillnaderna gentemot andra länder har minskat. Det är den trenden som måste vändas.
Herr talman! Både Johan Lönnroth och jag är medvetna om att det var under den borgerliga regeringsperioden som det inträffade en rad saker när det gäller fördelningen som gick i fel riktning. Det är alltså en uppgift att vrida detta rätt. Det gör man inte i ett svep, utan man får ta det i olika omgångar. Jag vill säga att vi har gjort den konjunkturavvägning som Johan Lönnroth talar om. Men det är klart att man aldrig kan vara helt säker förrän i efterhand. Det är en känslig fråga hur man balanserar detta. Beredskapen måste finnas där. Jag vill dock påpeka att de offensiva åtgärder som vi nu föreslår inte är något åtstramningspaket, utan det är offensiva åtgärder för att ta ned arbetslösheten och lyfta fram utbildningen. Men vi är noga med att inte släppa loss räntorna uppåt, utan vi skall hitta vägar att finansiera detta. Jag kan sträcka mig så långt som att jag kan inse och ge Johan Lönnroth rätt i att utskottet borde ha kunnat skriva lika utförligt om dessa avvägningsproblem och konjunkturproblem när vi behandlade Vänsterpartiets motion som vi gjorde när vi behandlade Moderaternas motion. Vi får försöka bättra oss till nästa gång vi skriver ett betänkande.
Herr talman! Vi är från Miljöpartiet kritiska till att fördelningspolitiken i Sverige blivit sämre, till att besparingar gjorts på ett sådant sätt att man inte i första hand tagit från de företag och privatpersoner som ändå har större marginaler, att man i så stor utsträckning tagit från dem som har mycket små marginaler eller inga alls. Det är helt onödigt. Jag påtalade i mitt inledningsanförande att det är litet märkligt att man, när man nu skall höja ersättningsnivån i socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, osv. till 80 %, gör det för höginkomsttagarna. Varför skall man göra det för dem med hyfsade inkomster i medelinkomstskiktet? Är det inte bättre att i första hand höja den för dem som har låga inkomster och sedan använda pengarna till att inte försämra för handikappade, inte försämra i biståndet, inte försämra i bostadstillägget till pensionärerna, inte försämra i egenkostnadsskyddet osv.? Det är så snett i dag. Många besparingar slår mot människor som har det väldigt svårt att skydda sig. Det är likadant på skattesidan. Man skulle ha kunnat ha en bättre fördelningsprofil. Det kritiserar vi. Däremot har vi inte från Miljöpartiet gjort någon inventering internationellt av hur olika länder klarar detta, så jag kan tyvärr inte ge något mer ingående svar på den delen i Jan Bergqvists fråga till mig. Jan Bergqvist framhåller miljösatsningen som någonting väldigt väsentligt. Där har vi samma syn, vill jag hoppas. Betyder det att Jan Bergqvist är positiv till att öka satsningen på allergisanering, vindkraft och andra konkreta saker som just nu stannat upp?
Herr talman! Jag får väl tolka Roy Ottossons tal som att han själv i varje fall inte känner till något annat land som har en bättre fördelningspolitik än Sverige. Därmed inte sagt att man skall vara nöjd med hur det ser ut med fördelningen. Vi har alltså i början av 90-talet drabbats av en ekonomisk kollaps i Sverige med en tredubbling av arbetslösheten, en fördubbling av statsskulden och en oerhörd räntebörda. Tror inte Roy Ottosson att vi i den socialdemokratiska riksdagsgruppen har haft oerhörda problem när vi försökt få en balans i statens budget? Vi har ingen balans i år. Det fattas fortfarande ett stort antal miljarder under 1996, vilket ökar på statsskulden och räntorna. Vi hoppas att snart vara i ett balansläge, men med urholkade statsfinanser kan vi inte med kraft slå tillbaka nästa arbetslöshetsvåg som kan komma vid nästa lågkonjunktur. Vi måste alltså skrapa ihop resurser. Det har inneburit att vi har fått begränsa i överföringarna till företag och hushåll för att på bästa möjliga sätt kunna slå vakt om den centrala verksamheten framför allt i kommunerna: vård, omsorg och skola. Det är ingen lätt uppgift, eftersom det är så ofantliga underskott och spekulationer med ränteuppgång osv. Jag är ändå beredd att sträcka mig så långt som att säga att om jag jämför den samlade fördelningseffekten av den politik som jag står för med den samlade fördelningseffekten i den politik som Miljöpartiet står för har jag ingen anledning att skämmas.
Fru talman! Att det skulle ge en sämre fördelningseffekt att man sparar mer på dem som har högre inkomster och sparar mindre eller inte alls på dem som har lägre inkomster är en nyhet för mig. Självklart är det bättre fördelningspolitik. Jan Bergqvist inbjuder till en mer ingående diskussion om vårt samlade ekonomiska program, som han antydningsvis säger innehåller allvarliga brister. Vad de består i vet jag inte. Det har inte Jan Bergqvist talat om. Jag är naturligtvis intresserad av att få veta vad dessa brister i så fall skulle bestå i, i synnerhet om de skulle innebära dålig fördelningspolitik. De analyser som vi gjort och även låtit oberoende ekonomer göra visar inte att det skulle vara sämre fördelningspolitik, tvärtom bättre. Vi har väldigt långtgående förslag när det gäller att få ner massarbetslösheten. Det ser vi som ett huvudmål. Vi har pekat på att medelarbetstiden har ökat i stället för att sjunka, som den borde göra när produktiviteten ökar. Hade vi fått en sjunkande medelarbetstid hade åtskilliga människor haft arbete i dag. Därmed skulle också de problem som vi har med statsfinanserna vara väsentligt mindre. Det är skälet till att vi pläderar för att vi måste sänka arbetstiden, precis som Socialdemokraternas kongress har beslutat att vi skall göra. Det vore bra om vi kunde göra det. Nu kan man inte räkna med att tillväxt ger nya jobb på samma sätt som förr. Sambandet har i hög grad brutits. Vi ser hur man investerar mycket kraftigt i industrin, men det blir inga nya jobb. Det blir ofta färre jobb.
Fru talman! Tyvärr klarar man inte, Roy Ottosson, en så oerhört stor sanering av budgeten utan att alla får känna av det. Det är ofrånkomligt. Jag hinner inte på de här minuterna analysera bristerna i detalj i Miljöpartiets alternativ. Kanske kan vi göra det nästa gång och vara utförligare. Enligt vår uppfattning kommer den samlade effekten av en del av era förslag att bli bristande effektivitet. Sammantaget kommer det att ge sämre fördelningseffekt och sämre effekter på sysselsättning. Men låt oss återkomma till det. Vad som har hänt är att klyftorna vidgades dramatiskt i början av 90-talet. Vi har gjort en hel del för att rätta till dem, men självklart skall vi fortsätta med det arbetet.
Fru talman! Jag tror att Jan Bergqvist och jag delar uppfattningen att den viktigaste fördelningsfrågan är arbetslösheten och att goda villkor för företag och företagande är viktiga. Sedan kommer vi till ett antal frågor om hur detta skall förverkligas. Jan Bergqvist var inne på att det är parterna som skall komma överens om arbetsrätten. Jag måste dra den slutsatsen att Jan Bergqvist inte tycker att en lag skall ändras genom att man fattar ett beslut om en ny lag. Man kan i stället vända sig till några parter som berörs av en viss lagstiftning och be dem att förhandla. De kan komma fram till en överenskommelse som får långtgående följder för även tredje part, i det här fallet de arbetslösa som inte sitter med vid förhandlingsbordet. Jag tycker att principen är litet märklig. Det måste väl ändå vara så, Jan Bergqvist, att lag skall med lag ändras. Det måste väl ändå vara huvudprincipen för hur vi skall styra på områden där vi vet att parterna har motstående uppfattningar och där vi också är på det klara med att inriktningen måste förändras för att åstadkomma en anpassning till de nya mönstren på dagens arbetsmarknad. När vi kristdemokrater föreslår en bättre fördelningsprofil än regeringen säger Jan Bergqvist att Mats Odell är alla goda gåvors givare, men betalningen får man leta i skyn efter. Det går bra att titta i finansutskottets betänkande. Vi finansierar en mängd av våra förslag med en höjd matmoms. Vi vill ha ytterligare en karensdag för dem som är friska och som har arbete, vi vill slopa delpensionen, för att nämna några saker. Alla de förslag som vi har lagt fram är finansierade rakt igenom.
Fru talman! Felet som begicks när det gäller arbetsrätten var att den borgerliga regeringen i konfrontation lagstiftade emot den ena sidans intressen. Man gick på arbetsgivarnas linje och införde nya lagar. När vi återkom ändrade vi tillbaka till det som gällde innan och uppmanade parterna att diskutera och pröva i Arbetsrättskommissionen om man kunde komma överens om reformer som är bra för framtiden. Som bekant är lyckades man ju inte, men vi har nu gett parterna under ledning av skickliga medlare möjlighet att se om man ändå inte skulle nå en överenskommelse under tiden fram till den 23 augusti. Jag tycker alltså att vi skall ge parterna den chansen. Det finns så oerhört mycket att vinna om vi kan få parterna att komma överens på det här området.
Fru talman! Jan Bergqvist säger att felet var att den förra regeringen lagstiftade i konfrontation. Vi kan konstatera att den nytillträdande regeringen hösten 1994 återställde ett antal åtgärder av strukturell karaktär som den förra regeringen hade vidtagit. Ett exempel på detta var att man lovade en återställning av ersättningsnivåerna i de olika offentliga försäkringssystemen. Men i stället genomförde den nuvarande också i konfrontation - lindrigt talat - med arbetstagarsidan den sänkning till 75 % som nu ännu en gång skall återställas. Det är ju fullt möjligt, Jan Bergqvist, att ändå ta tag i den heta potatisen, om man tror att någonting är nödvändigt. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt för regeringen att faktiskt göra så.
Fru talman! Självfallet skall lag med lag ändras. Det är inte fråga om det. Men kan man på det sätt som vi nu prövar få parterna på arbetsmarknaden att enas i den här frågan är det oerhört mycket vunnet. Då kunde vi komma bort från den konfrontationsställing som har rått under alltför många år.

Fru talman! Sverige är som bekant ett litet land med ett starkt internationellt beroende. Detta erbjuder oss möjligheter, men det sätter också begränsningar. Sveriges ekonomi får i längden inte vara i obalans. Då hotas trygghet och god miljö. Då blir det svårare att återkomma till en arbetsmarknad som erbjuder fler jobb än i dagsläget. Den här generationen får inte lämna en stor obetald skuld efter sig till nästa generation. Redan under fyrklöverregeringens tid under åren 1991-1994 påbörjades ett intensivt arbete med att sanera statens finanser. Det arbetet fortsätter nu. Centerpartiet är en aktiv part i arbetet för att skapa politisk och ekonomisk stabilitet. Centerpartiet är samtidigt ett självständigt parti med samarbetsvilja. Vi strävar efter att uppnå resultat i samverkan och samförstånd när det låter sig förenas med våra program. Vi sätter samverkan och resultat före konfrontation. Sverige behöver samarbetsvilja. Det är en vanföreställning att det goda samhället lättast byggs på ruinerna av vad meningsmotståndarna eller motstående intressen byggt upp. Konfrontation kan värma den parti och organisationsegoistiska opinionen för en stund. Men vi lägger inte fast en långsiktigt utvecklingsfrämjande kurs genom en politisk kultur där blockpolitiken cementeras, där återställare följs på återställare och återigen återställare. Det sägs ofta att politiska beslut inte skapar välstånd och att en förbättrad sysselsättning inte kan kommenderas fram genom politiska beslut. Det är på ett sätt riktigt. Men 1900-talets svenska historia visar att politiken och den politiska samarbetsförmågan kan ha utomordentligt stor betydelse för hur grunden för välfärdsutvecklingen och människors chans till ett eget arbete är lagd. Den proposition som riksdagen nu behandlar är en av flera frukter av ett samarbete mellan Centerpartiet och regeringen. Resultatet av ett snart 15 månader långt samarbete i syfte att stabilisera svensk ekonomi kan redovisas. Utan att underskatta kvarstående problem, och allra minst den arbetslöshet som är ett gissel för hundratusentals människor i dagens Sverige, är jag ganska till freds med uppnådda resultat. offentliga finanser har sjunkit från ca 12 % år 1993 till 8,1% 1995. I år beräknas underskottet bli drygt ? Räntan på en femårig statsobligation har sedan april 1995 fram till nu sjunkit med ca 3,5 %. Riksbanken har sedan årsskiftet sänkt den s.k. reporäntan från 8,9 % till 6,3 %. Det talar sitt tydliga språk.

Fru talman! Med anledning av Per-Ola Erikssons anförande skulle jag vilja veta på vilket sätt landets småföretagare gynnas av t.ex. en ny fondsocialism i form av en sjätte AP-fond och på vilket sätt landets småföretagare gynnas av en förlängd sjuklöneperiod utan kompensation. Båda dessa förslag har upprört alla faktiska företagare. Hur kan Per-Ola Eriksson vara så nöjd med de förslagen som ett positivt inslag för landets företagare? En annan fråga som jag förmodar att Per-Ola Eriksson kan svara på är: På vilket sätt skulle, som jag uppfattat det, ett nytt svinbidrag i de propositionsförslag som lades fram i morse främja en tillväxt med fler jobb? Jag blev en aning bestört då jag hörde att Per-Ola Eriksson är så nöjd med utvecklingen sedan s-csamarbetet inleddes. Om jag var Per-Ola Eriksson, vilket Gud förbjude, skulle jag vara väsentligt mindre nöjd. Sett till vad som inträffat är ju t.ex. 60 000 färre i arbete jämfört med hur det var för ett år sedan - alltså 60 000 tappade jobb. Räntan är nu förvisso lägre än den tidigare var. Men den långa räntan, vilken styr bostäderna, är fortfarande högre än den var i början av året. Där har det minsann inte skett någon förbättring! Jag tror att Per-Ola Eriksson, så länge samarbetet med Socialdemokraterna pågår, skulle kunna göra en viktig insats. Han kunde nämligen inte minst för finansutskottets ordförande Jan Bergqvist tala om att de ekonomiska problemen inte började under den tid då Per-Ola Erikssons parti medverkade i regeringsställning. Om man inte förstår hur problem uppkommer har man inga möjligheter alls att bidra till en lösning. Där kunde Per-Ola Eriksson göra en insats, och jag skulle önska att han bedrev ett sådant arbete mera aktivt.
Fru talman! Jag har noterat att Anne Wibble varit något störd och vresig i dag - jag har ju kunnat följa tidigare inlägg. Kanske beror det på att man blev något chockad över det mycket kraftiga tag som Centern och Socialdemokraterna i morse gemensamt presterade. I Folkpartiet hade man kanske inte väntat sig det. För en tid sedan lämnade ju Folkpartiet in en motion till riksdagen som innehöll två klämmar. I den ena bad man riksdagen att hos regeringen begära förslag om åtgärder. Nu har vi, innan den motionen är behandlad, tillsammans med Socialdemokraterna lagt fram ett mycket omfattande program. Den beställning som Anne Wibble tidigare gjorde är alltså i dag levererad. Anne Wibble säger att en sjätte AP-fond är fondsocialism. Men, Anne Wibble, den bygger på de regler för fonderna som gällde 1992-1994 under fyrpartiregeringen, vilken Anne Wibble tillhörde. Jag måste här ställa en motfråga: Ägnade sig Anne Wibble som finansminister åt fondsocialism? Vad gäller detta med en förlängd period för arbetsgivaransvaret och sjuklönen är det fel att, som Anne Wibble gör, hävda att det inte är fråga om kompensation till företagen. Anne Wibble har i så fall inte helt och hållet fattat innehållet där. Till sist: Vad menar Anne Wibble med svinbidrag? Jag förstår inte den frågan.
Fru talman! Jag skall gärna erkänna att min sagesman är en centerpartist. Därför frågade jag en centerpartist vad det är för nytt svinbidrag som finns i dagens propositionsförslag. Det är väldigt bra om det inte finns något sådant bidrag. Kanske var det bara en förhoppning från Centern om något som man inte lyckats realisera. Jag tror nämligen inte att det är på just det området som de nya jobben och tillväxten skall komma. Sjuklönen finns med i dagens betänkande såsom skapande 1,1 miljarder kronor i budgetförstärkning. Dessa pengar tas från företagen. Jag förstår mycket väl småföretagens ilska över detta förslag, med vilket Per-Ola Eriksson tydligen är väldigt nöjd. Fondsocialism förblir fondsocialism även efter Per-Ola Erikssons egenartade uttalanden! Hela debattklimatet under senare delen av Centerns och Socialdemokraternas samverkan har präglats av ett tillbakapressande av de båda samarbetspartierna och av initiativ från oppositionen. Det är oppositionens initiativ som har tvingat fram de förslag som finns i dag. Det är alldeles uppenbart att Per-Ola Eriksson därmed indirekt erkänner att den tidigare politiken var otillräcklig eller direkt felaktig. Annars skulle han väl inte vara så himla nöjd med de nya förslag som finns i dag. Jag tror, som jag tidigare har sagt, att de nya förslagen är klart otillräckliga och att de i en hel del fall lägger ytterligare sten på bördan i stället för att medverka till motsatsen. Mitt önskemål är att Per-Ola Eriksson använder det inflytande som han hava kan till att inför framtiden förklara att för att kunna komma med bättre förslag måste det finnas en någorlunda riktig analys av problemens uppkomst. Det är alldeles uppenbart, efter att ha lyssnat på finansutskottets ordförande, att han inte har en sådan analys. Han tror att problemen uppkom i oktober 1991, men Per-Ola Eriksson vet att så inte är fallet. Använd därför det lilla inflytande som ni förefaller ha till att förstärka denna kunskap!
Fru talman! Jag tror att Anne Wibble inte riktigt har förstått betydelsen av att satsa på investeringar i svenskt näringsliv. Vad Anne Wibble trott vara en svinpremie - en sådan fanns på 50-talet - är ett investeringsstöd som kommer att vara till nytta för svensk livsmedelsindustri. Detta kommer att öka investeringarna och att ge Livsmedelsarbetarna fler jobb. Detta kommer också att ge svenskt näringsliv nya exportmöjligheter. Vad är det för fel, Anne Wibble, med att Livsmedelsarbetarna får jobb och att vi tar in mera pengar till Sverige genom att exportera livsmedelsprodukter? Det kan väl inte vara så att Anne Wibble tycker att vi bara skall exportera andra varor - trävaror eller bilar. Skall vi inte utnyttja den växande marknad som finns på det här området och som EU-medlemskapet också medverkat till? Det blir mycket spännande att följa Anne Wibbles fortsatta agerande under de närmaste veckorna i sommar. Tänker man från Folkpartiets sida gå emot sänkta arbetsgivaravgifter? Tänker man gå emot satsningar på kretslopp? Tänker man gå emot programmet för Östersjön och programmet för företagsutveckling och en regional utveckling? Tänker man gå emot åtgärderna för att stärka fastighetsmarknaden och svensk bilindustri, osv.? Sedan några ord om samverkan med Socialdemokraterna. Jag erinrar mig att partiledaren för Folkpartiet hösten 1994 ville ha en koalition med Socialdemokraterna just för att kunna driva en politik för företagarna. Nu gör vi det. Men vi gör det inte i koalition, utan vi gör det i ett konstruktivt arbete mellan två partier.

Fru talman! Samarbetet mellan Centerpartiet och regeringen tror jag mig förstå att även Bo Lundgren haft en viss nytta av. Det har väl inte varit till nackdel för hans privatekonomi att vi undanröjt en del skattehot över fastighetsägandet. Såvitt jag förstår är Bo Det är tack vare en samverkan mellan olika partier som man kan nå resultat. Regeringen har icke majoritet i denna kammare. Det hade för övrigt inte heller den regering som Bo Lundgren själv var medlem av. Nu har man möjligheter att nå samlade lösningar och samarbeta i detta parlament för att nå resultat. Det andra alternativet skulle vara att ägna sig åt att skriva reservationer. Det får mig att erinra vad den numera bortgångne Karl Boo, centerpartist, f.d. statsråd och ledamot i denna kammare, sade. Den politiker som ägnar sig åt att skriva reservationer, hur fina de än är, påverkar inte. Först när man kan bilda majoriteter kan man påverka politiken i den riktning man vill. Vi är för ett konstruktivt arbete med andra partier för att just nå resultat till nytta för svensk företagsamhet, miljön, de arbetslösa och utvecklingen av hela detta land. Jag tror att Bo Lundgren vid närmare eftertanke kommer att finna att det är en bättre väg än den konfrontationens väg som Bo Lundgren och hans parti har valt.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

Men även om jag skulle skriva ihop mig med Bo Lundgren och Moderata samlingspartiet skapar vi ingen majoritet i denna riksdag. Det gäller i stället att söka andra majoriteter och andra möjligheter. Bo Lundgren vill inte delta i det arbetet. Därför har den konstruktiva samverkan Centern har haft med regeringen sedan ett drygt år tillbaka varit till nytta både för svensk ekonomi och svensk företagsamhet. Nu har inte Bo Lundgren rätt till någon ytterligare replik. Låt mig bara säga att jag med ett visst intresse tittade i Moderaternas partimotion för att se vilka intressanta förslag man har. Jag blev mycket förvånad. Av 55 yrkanden är 20 en begäran om tillkännagivanden, och 25 yrkanden med begäran om förslag från regeringen - det är inte så att Moderata samlingspartiet självt har några förslag - och sedan är det Sådant håller inte, Bo Lundgren. Detta är en motion för populism och lättsinne. Bo Lundgren och Moderata samlingspartiet har parkerat sig i det ställe där Gudrun Schyman, Johan Lönnroth, m.fl. ibland brukar höra hemma.

Fru talman! Per-Ola Eriksson talade om utlandssemestrande svenskar som kan glädja sig åt en starkare krona. Då kom jag att tänka på den färska LO rapport som visar att de som tappat mest på den senaste tidens ekonomiska politik är LO-familjer med barn. De har helt enkelt inte råd att åka på semester. Per-Ola Eriksson talade också här nyss i ett replikskifte om EU-medlemskapets välsignelser. Då kom jag att tänka på de nya miljonbidragen till den skånska lantadeln. Där har det verkligen varit fråga om kraftiga bidragsökningar. Han anklagade också oss för att ha glömt tidigare lättsinne. Jag kan försäkra att jag inte har glömt de ofinansierade skattesänkningarna som gjordes när Bo Lundgren var skatteminister. Jag har heller inte glömt att Centerpartiet inte vågade ställa upp på huvuddelen av den budgetsanering som genomfördes genom uppgörelser mellan Vänsterpartiet och regeringen hösten 1994. Om jag förstod Per-Ola Eriksson rätt vill han ta strid för sin politik och sitt ansvarstagande. Våra kommunalpolitiker vågar ta ansvar för den usla ekonomi som er ekonomiska politik försätter kommuner och landsting i. Jag vill då fråga Per-Ola Eriksson: Tar Per-Ola Eriksson och hans partikamrater i kommuner och landsting - exempelvis i dag i Stockholms läns landsting - ansvar för den usla ekonomi som ni försätter kommuner och landsting i? Klarar Per-Ola Eriksson att framåt hösten hålla fast vid det ansvarstagandet som han så vältaligt utvecklar här från talarstolen?
Fru talman! Jag har ett rakt svar på den senaste raka frågan. Centerpartiet tar ansvar, men kanske inte på det sätt som Johan Lönnroth kanske hade förväntat sig. Centerpartiet har sina egna lösningar på de problem som finns i denna region. Jag har noterat att mycket i denna debatt har handlat om att många debattörer blickat bakåt. Jag förstår inte varför man skall möta framtiden med att blicka bakåt. Det är inte i jakten på syndabockar i politiken år 1990 eller år 1993 som vi finner lösningar på dagens problem. Nu gäller det att vi tar sikte på framtiden, sänker skatter och minskar byråkratin för att lägga grunden för fler företag och fler företagare, och får fler anställda i växande småföretag. Nu gäller det att utnyttja skatteväxlingen, göra en medveten miljöupphandling och satsa offensivt på miljöteknik, som är vägen till kretsloppssamhället. Ett av de snabbast växande områdena inom OECD området är miljösektorn. Då skall även Sverige anträda en sådan väg där det finns nya jobb att hämta och skapa. Sedan måste framtiden också handla om att satsa på högre utbildning och forskning med en koncentration till de små och medelstora högskolorna. I den proposition som har lagts på riksdagens bord i dag och som utarbetats gemensamt av Centerpartiet och regeringen ges ett tydligt besked om hur man stärker forskning och högskoleutbildning runt om i landet. Det kommer att vara en av de viktigaste åtgärderna för att utveckla Sverige som en kunskapsnation. Till bilden av framtiden hör också att satsa på Östersjöregionen och ta vara på de slumrande möjligheter som nu kan användas. Järnridån har fallit. Låt oss bygga någonting nytt när det skapas möjligheter.
Fru talman! Det var faktiskt Per-Ola Eriksson som talade om vad vi hade glömt bort. Det var han som började tala om historien. Jag pratar mycket hellre om framtiden. Jag har med visst intresse följt de skärpta motsättningarna mellan Per-Ola Eriksson och Bo Lundgren i finansutskottet. Det verkar som om Per-Ola Eriksson äntligen har insett att högerns reaktionära politik leder bakåt och inte framåt. Det vore välgörande om vi kunde få ett lika tydligt avståndstagande här i kammaren som jag tidigare har hört Per-Ola Eriksson uttrycka i mer informella sammanhang. Vi är överens om att vi behöver fler företagare och lättnader för företagare, Per-Ola Eriksson. Vi skall gärna hjälpa till att skapa den här omfördelningen, men då vore det också mycket bra om Per-Ola Eriksson kunde erkänna att dessa höga bidrag till den skånska lantadeln är orimliga. Det vore bra om vi gemensamt kunde försöka angripa detta och flytta om de pengarna och se till att de kommer till entreprenörer och småföretagare i stället. Sedan saknar jag också vissa saker i Centerns långsiktiga strukturella tänkande. Miljöomställningen är bra. Där är vi överens i långa stycken. Men en annan stor framtidsfråga handlar om arbetstiderna. Jag har hört centerkvinnor utveckla mycket bra resonemang i den frågan, men jag hör sällan Per-Ola Eriksson säga någonting om nödvändigheten av att få en radikal omfördelning av arbetstiderna. Vi skall gärna prata mer om framtiden i fortsättningen, Per-Ola Eriksson. Det är i första hand Per-Ola Eriksson som behöver ägna mer av sin tid åt just detta.
Fru talman! Johan Lönnroth tog upp detta med jordbruket i Skåne, om jag förstod det rätt, men han uttryckte det på ett annat sätt. Då vill jag ställa en motfråga. Tyvärr kan inte Johan Lönnroth svara på den eftersom han inte har någon mer replik, men vi kan kanske klara ut den ändå. Är det inte rimligt att vi har samma villkor för svenskt jordbruk som för jordbruket i övriga delar av EU? Eller är det så att Johan Lönnroth anser att vissa geografiska delar av Sverige inte skall ha samma konkurrensmässiga villkor som andra delar av EU? När jag hör Johan Lönnroth utveckla detta förstår jag bättre varför Annika Åhnberg lämnade Vänsterpartiet. Den politik som Johan Lönnroth har torgfört i dag skulle innebära att räntorna skulle skjuta i höjden. Vi skulle skapa oro på valutamarknaden. Det är ju inte högre räntor det här landet behöver. Det är ju inte turbulens på valutaområdet det här landet behöver. Det här landet behöver en stram finanspolitik, stabila spelregler, investeringar i företag och ett regelverk som ger framtidstro för svenska småföretagare. Jag vet att Johan Lönnroth många gånger gett uttryck för en förståelse för dessa frågor i finansutskottet. Men Johan Lönnroth har kanske inte alltid fått sitt parti med sig. Jag beklagar det. Den bild som finns av Vänsterpartiet visar ett populismens parti som träder fram, oavsett om det uppträder på Docklands eller i denna kammare.
Fru talman! Jag begärde replik eftersom Per-Ola Eriksson ägnade sig åt ett mycket osakligt angrepp på Miljöpartiet i sitt inlägg. Jag undrar om inte Per-Ola Eriksson är offer för Centerns egen buskpropaganda om Miljöpartiet när han gör gällande att Miljöpartiet skulle ägna sig åt populism i den ekonomiska politiken. Det är faktiskt så att Miljöpartiets förslag genomgående har varit stramare än regeringens förslag, och även stramare än regeringens och Centerns förslag fr.o.m. förra våren. Det är inte så konstigt. För Miljöpartiet är det alldeles klart att vi inte har råd att konsumera de begränsade resurser som finns på den här planeten i den takt som nu sker. På många håll står vi inför miljökatastrofer som växer betydligt snabbare än åtgärderna emot dem. Vi ser även hur miljöskulden i Sverige ökar med ca 7 miljarder om året med de beräkningar som hittills finns. Andra beräkningar skulle naturligtvis ge högre siffror, eftersom man inte har kunnat räkna in allting. Då är det ganska självklart för Miljöpartiet att verkligen satsa på detta. Därför finns det en ekonomisk medvetenhet som jag upplever är betydligt starkare hos oss än hos er i Centern. Vad gör ni? Ni har inte slagits för miljösektorn när ni släpper igenom minskade kalkningsanslag och på det sättet tillåter tusentals sjöar att försuras och förstöras. Ni har inte heller ställt upp på andra konkreta förslag som finns med i det här betänkandet. Ni ställer inte upp på ersättning för viltskador på det sätt som borde göras för att tidigare riksdagsbeslut skall gå att genomdriva. Ni låter inte saneringen av miljöskadade områden ske så som Naturvårdsverket och andra har visat att den måste ske för att man skall kunna komma till rätta med miljöskulden. Det finns mängder av konkreta exempel där ni faktiskt offrar er miljöpolitik för att kunna samarbeta med regeringen. Men frågan är om ni inte är ett offer för socialdemokraternas strategi att splittra borgerligheten. Ni har ju faktiskt inte fått igenom särskilt mycket. Vi kan konstatera det eftersom vi själva har samarbetat, och i vissa avseenden samarbetar med regeringen. När Centern kom in i samarbetssvängen sjönk ribban påtagligt. Det är också intressant att höra Per-Ola Eriksson när han säger att Centern är för ett konstruktivt samarbete med alla partier. Jag har en känsla av att Per Ola Eriksson snarare är ute efter partiegoistiska vinster för Centern. Men det har ju inte gått så bra med det. Det har väl blivit något av ett självmål i det fallet.
Fru talman! Jag har varit ledamot i riksdagen sedan 1982 och hört ganska många inlägg, men så mycket struntprat har jag aldrig hört på så kort tid som i det senaste. Roy Ottosson far ju fram med fruktansvärda osanningar. Vi har inte släppt några miljöfrågor. Centerpartiet har tillsammans med regeringen nu på morgonen lagt fram ett förslag om ett program för kretsloppsutveckling på 1 miljard kronor. Vi tar ett första viktigt steg mot skatteväxling genom att sänka skatten på arbete och höja skatten på miljöstörande verksamhet. I det betänkande som vi behandlar just nu finns det också styrinstrument, dvs. skatter, på miljöområdet och på energiområdet som kommer att främja övergången från miljöskadliga energikällor till miljövänliga energikällor. Därför var det ett politikens lågvattenmärke som Roy Ottosson nyss uppnådde. Jag vidhåller att Miljöpartiet är ett populismens parti. Man har levererat två förslag mot arbetslösheten den senaste tiden. Det ena är kortare arbetstid. Det andra är utträde ur EU. Fru talman! Detta är icke trovärdigt, Roy Ottosson.
Fru talman! När argumenten tryter stegras tonläget. Det är patetiskt att höra Per-Ola Eriksson när han skall beskriva vad Miljöpartiet föreslår mot arbetslösheten. Han har uppenbarligen inte lyssnat på den tidigare debatten. Han har uppenbarligen inte läst våra reservationer, än mindre våra motioner. Vi föreslår sänkt skatt på arbete och en mycket omfattande satsning på gröna jobb, som vida överstiger det som Per-Ola Eriksson nu vill skryta över i de propositioner som lades fram i dag. Centern har medverkat till att stoppa en del av de satsningar vi hade fått i gång, t.ex. på allergisanering och vindkraft. Man ställde inte upp på en fortsättning på de satsningarna under just detta år. Redan det motsvarar närmare en miljard. Det blir alltså inget netto kvar i den satsning som Per-Ola Eriksson nu påstår att Centern skulle ha fått med här. Detta är ganska typiskt för den argumentationslinje som Centern driver; man har tunt under. Vi har också pekat på att arbetstiden faktiskt har ökat i Sverige på senare år, medan den minskar i omvärlden. Självfallet leder det till ökad arbetslöshet. Men Per-Ola Eriksson och Centern vill tydligen ha ännu längre arbetstider. Eller tror kanske även Per Ola Eriksson, utan hänsyn till hur verkligheten ser ut, att 40 timmars arbetsvecka är en naturlag, punkt slut? Vi i Miljöpartiet har också fört fram ett antal mycket genomtänkta ekonomiska förslag för att minska utgiftstrycket. Vi har visat att man i socialförsäkringssystemet genom ett brutet tak och grundskydd kan minska utgiftstrycket för staten. Detta är någonting som Per-Ola Eriksson borde lägga märke till, innan han anklagar oss för populism. Vi går nämligen mycket längre än han anar.
Fru talman! Jag tror att Roy Ottosson inte riktigt har sin bästa dag i dag. Han har åtminstone litet dåligt med minnet. Förändringen av anslagen till allergisaneringsprogrammet gjorde vi i full enighet och i samförstånd med Miljöpartiet. Då kan man inte komma och säga att det var Centerpartiet. Ni har ju varit med på det. Anslagskonstruktionen och de anslag som gjordes gick inte att använda, utan utnyttjades bättre på ett annat sätt. Det har ni accepterat. Försök inte att springa ifrån det! Det är inte trovärdigt och inger inte respekt. I fjol när vi jobbade med tillväxtpropositionen ville de i Miljöpartiet vara med. De satte sig vid förhandlingsbordet, som då var dukat på förhand genom ett nära samarbete mellan oss och regeringen. Sedan gick Roy Ottosson och Miljöpartiet en söndag ut med ett TT-meddelande om att man accepterade tillväxtpropositionen. Den var inte färdig då. Det fanns bl.a. inga krav på CO2-skatt. Centern hade vid den tidpunkten tio elva olika krav kvar, men Miljöpartiet hade då inte något intresse av att driva frågan om miljöskatten. Tack vare vårt fortsatta arbete på den punkten lyckades vi få en miljöprofil på tillväxtpropositionen. Glöm inte det, Roy Ottosson! Var försiktig med orden en annan gång!
Fru talman! Jag vill gärna säga till Per-Ola Eriksson att jag tycker att det är fullt legitimt och hedervärt att Centerpartiet samarbetar med regeringen kring olika propositioner. Men samtidigt vänder sig Per-Ola Eriksson till alla partier som inte står bakom dagens proposition och menar att vi andra inte tar något ansvar. Egentligen borde, såvitt jag förstod honom, samtliga partier i denna kammare stått bakom propositionen. Då hade vi alla tagit ansvar. Detta väcker naturligtvis frågan om inte Per-Ola Eriksson tror att man i en levande, dynamisk, parlamentarisk demokrati behöver en regering som regerar och en opposition som opponerar och försöker vinna väljarnas förtroende inför kommande val. Det var närmast på den punkten det skulle vara intressant att höra vad Per-Ola Eriksson anser. Min andra frågan gäller strategi. Vi närmar oss ju 1998 års val. Både Per-Ola Eriksson och jag vet att Göran Persson är en mycket klok, för att inte säga slipad, person. Jag ser nu hur skickligt han har riggat upp ett pärlband av kontrollstationer, som kommer att kräva att Per-Ola Eriksson och Erik Åsbrink tillbringar åtskilliga nätter ihop, ända fram till nästa valdag. Är Per-Ola Eriksson inte rädd för att lillfingret på något sätt har blivit en hel hand som de tar undan för undan? Jag undrar om ni helt har tänkt igenom den principen.
Fru talman! Jag nämnde ju inte kds i mitt inledningsanförande, och det är kanske därför Mats Odell nu försöker skapa litet debatt. Först och främst ber jag att få tacka Mats Odell för det vänliga omdömet att det var bra att Centerpartiet arbetar med regeringen för att nå resultat. Både Mats Odell och jag sitter i opposition, och självfallet är det viktigt att opponera. Det är en väsentlig del av en politisk demokrati. Men nu har inget parti majoritet i riksdagen, och därför krävs det samarbete. Men man når ju inte beslut genom reservationer utan genom att medverka till propositioner och till politiska majoriteter i denna riksdag. Jag har inte uteslutit att Mats Odell kommer att ansluta sig till flera av de förslag som har presenterats på morgonen. Han är välkommen. Jag gillar samarbete och vill gärna säga att vi har haft ett konstruktivt samarbete de senaste dagarna. Det har varit både nätter och dagar. Jag har lärt känna Erik Åsbrink på ett alldeles utomordentligt fint sätt och fortsätter gärna att ha konstruktiva samtal och överläggningar för att kunna skapa majoritet i kammaren. Jag samarbetar också gärna mer med Mats Odell, men inte i första hand för att skriva reservationer, utan det bör vara för att åstadkomma politiska majoriteter.
Fru talman! Jag tycker som sagt att detta är fullt hedervärt och naturligt, men Per-Ola Eriksson svarade inte på min fråga. Är det inte så att Göran Persson och för all del även Erik Åsbrink - jag vill inte underskatta hans strategiska förmåga - på ett skickligt sätt har riggat upp detta pärlband av kontrollstationer som kommer att låsa in Centerpartiet i en förhandlingssituation med regeringen, i praktiken ända fram till valdagen? Om jag har förstått saken rätt, har ledande företrädare för Centerpartiet sagt att det inte är aktuellt att exempelvis ställa upp på en gemensam budgetproposition. Har detta nu ändrats i och med att man har denna nya metod med kontrollstationer hela vägen framöver?
Fru talman! Mats Odell gör sig skyldig till ett litet misstag: Han underskattar Centerpartiet. Vi deltar inte i ett politiskt spel. Vi deltar i ett konstruktivt arbete för att bekämpa arbetslösheten, att skapa arbete åt alla hundratusentals människor som i dag står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Vi deltar i ett konstruktivt arbete för att skapa bättre betingelser för svenskt näringsliv, inte minst egenföretagare och mindre och medelstora företag, och för att få fram resurser till regional utveckling, till miljön, till kretsloppssamhället och till samverkan i Östersjöområdet. Vi deltar i ett arbete för att konstruktivt få fram resurser till utbildning, inte minst högre utbildning med fasta forskningsresurser vid högskolor runt om i landet. Jag tycker att Mats Odell vid närmare eftertanke borde inse att när man gör detta tänker man på framtiden, inte på något politiskt spel eller kontrollstationer.

Fru talman! Det finns många meningsskiljaktigheter, vilket har visat sig i denna debatt och vilket också kommer att visa sig i framtiden. Jag tycker ändå att det är viktigt att framhålla att det också finns vissa saker som det råder en bred enighet om och som det finns stor uppslutning kring. Jag tänker bl.a. på den nya budgetprocess som har vuxit fram inte minst genom arbete i den här kammaren och som har lett till en ny och bättre hantering än tidigare och principen om ett utgiftstak. Jag tror att det kommer att ha stor betydelse i framtiden för att få en bättre stadga och disciplin i budgetprocessen, och att det kommer att ge ett bättre underlag för politiska prioriteringar som vägledning för utgiftspolitiken. Det tycker jag är bra. Sedan kan det finnas stora meningsskiljaktigheter om innehållet i politiken, på både utgiftssidan och inkomstsidan. Jag tror också att det finns ett annat gemensamt intresse som vi borde känna av, oavsett olika ideologiska hemvist och oavsett om vi befinner oss i regeringsställning eller i oppositionsställning. Det är den massmediala hetsen, inte minst från etermedierna. Vi politiker avkrävs ständigt omedelbara ställningstaganden, omedelbara beslut och omedelbara åtgärder för att möta något nyss uppkommet problem. Jag tror att det är viktigt att vi håller en viss distans till detta, att vi låter politiken ha en långsiktig och principiell karaktär och att vi inte ständigt låter etermediernas hets ta över och styra debatten och politikens innehåll. Detta utesluter inte att vi skall visa handlingskraft och kunna ingripa snabbt när så behövs. Fru talman! Jag har tidigare i den här kammaren beskrivit den ekonomiska politiken och de tre faser som jag ser att den bör följa. Den första fasen, saneringsfasen, handlar om inflationsbekämpning och budgetsanering. Inte minst vårpropositionen var ett uttryck för konkreta förslag i den riktningen. Den byggde på ett omfattande samarbete mellan Socialdemokraterna och Centern. Det kom mycket kritik. Man sade: Varför gör ni ingenting åt tillväxten? Varför gör ni ingenting åt arbetslösheten? Det var som om den uppgift som man tidigare hade sagt var omöjlig att lösa - saneringen av statsfinanserna - redan ansågs tillhöra historien. Den var inte intressant att debattera. Jag beskrev den andra fasen, tillväxt och sysselsättningspolitiken, som något som delvis skulle överlappa den första fasen men där allt större uppmärksamhet skulle ägnas åt sysselsättnings och tillväxtfrågorna. De propositioner som läggs fram i dag och som också bygger på ett nära och mycket gott samarbete mellan Centern och Socialdemokraterna är ett led i den fasen, fas två. Jag tycker att det är viktigt att beskriva politiken på det sättet. Vi fullföljer budgetsaneringen. Den uppgiften är vi ännu inte klara med, men vi lägger mer och mer uppmärksamhet på den andra fasen - på att skapa nya jobb och på att få en bättre tillväxt i landets ekonomi. Så småningom kommer vi också - vi är inte där ännu - att gå in i fas tre, den som handlar om att skörda frukterna av en framgångsrik politik. Det blir ett slags skördetid, där vi kan diskutera hur ett växande utrymme och nya resurser kan fördelas mellan människorna i det här landet. Budgetsaneringen är inte bara ett uttryck för att vi vill nå ett visst mål när det gäller statsfinanserna. Det handlar också om att ge ett bättre underlag för tillväxten. Med en varaktigt låg inflation och med lägre räntor skapar vi möjligheter för företagen att investera, bygga ut och skapa nya jobb, så att vi därigenom kan bekämpa arbetslösheten. Till detta läggs i dag, vilket jag tidigare har haft möjlighet att redogöra för i kammaren, en lång rad åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken, inom utbildningspolitiken, när det gäller framtidssatsningar på viktiga områden och när det gäller att i en rad avseenden skapa bättre betingelser framför allt för små och medelstora företag så att de kan växa, bygga ut och anställa fler människor. Det här är konkreta och handfasta åtgärder som riksdagen har möjlighet att ta ställning till inom kort. I dagens debatt har vi fått höra repliker från olika håll. Det har varit, vill jag säga, ganska välkända inlägg, som vi ofta brukar få höra. Så även denna dag. Det märkliga är att många av inläggen är mycket motsägelsefulla. Vi har i dag fått höra att vi går i LO:s ledband. Vi har också fått höra att vi söker konfrontation med LO. Vi har i dag fått höra att vi för en borgerlig politik. Samma talare som sade det, sade också att vi för en usel politik. Jag funderade litet på sammanställningen av dessa båda angrepp - borgerlig politik och usel politik på en och samma gång. Det är en intressant tanke om det vore rätt att vi för en sådan politik. Nu tror jag inte att påståendena är riktiga. Jag tror att båda påståendena är felaktiga. Vi har fått höra att vi lägger fram ofinansierade förslag. Men vi har också fått höra att vi för en alltför hård åtstramningspolitik. Sedan har vi i vanlig ordning fått höra att det är för litet och för sent. Man frågar varför vi inte långt tidigare har gjort allt detta som vi gör i dag. Vi har fått frågan: Varför tar ni inte upp förslag på en mängd andra områden som inte behandlas i sysselsättningspropositionen?

Jag tycker att det är en utomordentligt viktig och angelägen uppgift att politiken utformas utifrån detta. Sedan får vi anledning att återkomma till en rad andra viktiga områden vid andra tillfällen. Vi får förmodligen också anledning att återkomma till sysselsättnings och tillväxtfrågorna vid fler tillfällen. Jag tror inte att sista ordet är sagt i denna fråga. Jag tror inte att den sista åtgärden i denna fråga är presenterad i dag. Det har på senare tid tagits initiativ från några partier - från Moderaterna, Folkpartiet och kds - i den ekonomiska politiken. Det har lagts fram motioner och det har begärts att riksdagen skall inkallas till en extra session i sommar. Efter att ha tagit del av motionerna måste jag säga att jag inte är särskilt imponerad. Det är gammal skåpmat och det är ofinansierade förslag. Det är förslag som har avvisats av denna kammare på goda grunder. Det är tillkännagivanden och begäran om förslag från regeringen. Det är väldigt litet som är nytt. Det är väldigt litet som skulle föra utvecklingen framåt. Efter att ha tagit del av motionerna skulle jag, med anledning av dessa motioner, vilja ställa tre frågor till Den första frågan är: Har Per-Ola Eriksson i motionerna från de övriga partierna hittat något förslag som han tror skulle minska arbetslösheten eller öka tillväxten? Den andra frågan är: Har Per-Ola Eriksson i motionerna från de övriga partierna hittat något förslag som känns nytt och fräscht? Den tredje frågan är: Har Per-Ola Eriksson i motionerna från de övriga partierna, med alla ofinansierade utgiftsökningar och skattesänkningar, hittat något förslag som inte skulle undergräva statsfinanserna och som inte skulle driva upp räntorna i vårt land? Jag tror, fru talman, att litet grand av eftertankens kranka blekhet nu drabbar de partier som har lagt fram dessa innehållslösa motioner och som har begärt och fått en extra session i riksdagen senare i sommar. Det som var tänkt som en demonstrationspolitik - det var det jag syftade på när jag tidigare i dag talade om politiskt spel - för att blottlägga regeringens passivitet och handlingsförlamning och allt var det var, visar sig nu bli raka motsatsen. Vid denna extrasession kommer denna gamla skåpmat, dessa gamla förslag, dessa ofinansierade förslag, begäran om förslag från regeringen osv. att ställas mot ett mycket konkret och handfast program. Bakom det står två partier, Socialdemokraterna och Centern, som efter ett mycket gott samarbete har tagit fram ett antal åtgärder som kommer att kunna leda till beslut och som kommer att genomföras och få effekt i Sverige. Det är t.o.m. så att vissa av dessa förslag genom den extra sommarsessionen kan genomföras snabbare än vad som annars hade varit möjligt. Fru talman! Detta gör att jag, trots den demonstrationspolitik vi har sett från vissa håll, känner en mycket stark tillförsikt inför framtiden.

Fru talman! Det är alldeles riktigt som Bo Lundgren påpekar - det finns ett antal områden som vi inte tar upp i denna proposition. Jag skäms inte för det. Denna proposition är inte, och har aldrig varit, avsedd att täcka politikens alla områden. Sådana propositioner tror jag varken skulle vara bra eller hanterliga i kammaren. Vi har begränsat oss till den kanske viktigaste uppgift vi står inför - att halvera den öppna arbetslösheten och att inrikta politiken på att bekämpa arbetslöshet, skapa nya jobb och få en bättre tillväxt i landets ekonomi. Det är ingen liten uppgift som vi har satt oss före. Man kan jämföra detta med den moderata motionen som visserligen innehåller en förfärlig massa punkter, men ändå är skrämmande innehållslös. Det finns 20 tillkännagivanden och 25 anhållanden om förslag från regeringen. Man frågar sig om moderaterna inte klarar att utforma dessa förslag själva, eftersom de begär att denna förkastliga regering skall utforma förslagen åt dem. Det finns tio förslag som försämrar statsfinanserna. Antalet förslag som finansierar alla dessa skattesänkningar moderaterna föreslår uppgår till summan noll. Noll förslag har alltså moderaterna att finansiera sina förslag med. Jag kan konstatera att Bo Lundgren själv förvisso inte är någon nolla. Han är inte ens någon nolltaxerare. Men han har noll förslag till finansiering av den moderata politiken - till alla de skattesänkningar och utgiftsökningar som han strör omkring sig som konfetti. Har inte moderaterna lärt sig någonting av det statsfinansiella kaos som de skapade när det satt i regeringen mellan 1991 och 1994? Bo Lundgren satt då på plan tre i Finansdepartementet och perforerade vårt skattesystem med allsköns skattesänkningar, avdrag och undantag som gynnade de bättre ställda i samhället.

Fru talman! Ett av de förslag som Centern och Socialdemokraterna lägger fram tillsammans i dag innebär att införa en ny avfallsskatt. Efter att ha lyssnat på Bo Lundgren och Per Unckel i kammaren i dag har tanken slagit mig att om man kunde utvidga skattebasen med alla dessa ord skulle våra skatteintäkter öka väsentligt. Men eftersom Bo Lundgren tycker så illa om skatter avstår jag för dagen från att lägga fram ett sådant förslag, och nöjer mig med dem som vi redan har redovisat i propositionen. Jag är förvisso beredd att diskutera den totala arbetslösheten. Självfallet ingår det i regeringens uppgift att nedbringa den totala arbetslösheten. I de beräkningar vi har presenterat redan i vårpropositionen framgår, med de grundläggande antaganden vi gör om den ekonomiska utvecklingen, att både den öppna och den totala arbetslösheten kommer att minska successivt till år 2000. Men vi har sagt oss att detta inte räcker. Det har funnits vissa oroväckande signaler under senare tid, inte minst från den internationella konjunkturen. Det är det som föranleder regeringen att lägga fram ytterligare förslag i dag, som har effekten att de kommer att minska både den öppna och den totala arbetslösheten utöver vad som redovisades i vårpropositionen. Det är detta som räknas. Moderaterna har väckt en motion som om den hade legat ensam under riksdagens sommarsession hade inneburit mängder av ofinansierade förslag och inte en enda finansiering. En sådan politik går inte att genomföra. I själva verket har moderaterna väckt motionen i visshet om att denna politik aldrig kommer att vinna stöd i kammaren. Det är därför de kan lägga fram den här typen av ansvarslösa förslag. Ställ mot detta de konkreta, handfasta och fullt finansierade förslag som finns i den proposition som läggs fram i dag och som vi vet kommer att få en parlamentarisk majoritet. Dessa förslag kommer att kunna genomföras, de kommer att kunna verka i vårt samhälle och de kommer att få positiva effekter på sysselsättning och tillväxt.
Fru talman! Finansministern gjorde en poäng av den nya budgetprocessen och utgiftstaket. Det är väl roligt att kunna bli överens på någon punkt. Även detta förslag, vill jag påpeka, är en illustration av att initiativen kommer från de borgerliga partierna. Arbetet med den nya budgetprocessen påbörjades ju när socialdemokraterna var i opposition. Då var ni mycket skeptiska. Det är roligt att ni har ändrat er även på denna punkt. Jag vill återkomma till frågan om finansieringen. Finansministern sade att allt var fullt ut finansierat, att det var robust och allt möjligt sådant. Han anförde som exempel ett förslag om en avfallsskatt. Någon sådan finns såvitt jag förstår inte i de här propositionerna. Däremot aviseras en avfallsskatt. Även detta förslag är ett arvegods från den borgerliga regeringen. Det var ganska komplicerat att få fram ett förslag, visade det sig, så något sådant har inte heller socialdemokraterna lyckats åstadkomma. Därmed är finansieringen på denna om än ganska lilla punkt faktiskt mer bluffartad än robust. Jag har en annan fråga också som handlar om det jag frågade om inledningsvis, nämligen inleveranser och annat. Framför allt handlar det om pengar från Securum, dvs. det bolag som man kan säga bildades som en följd av bankkrisen. Det skall in mer än 5 miljarder kronor från detta Securum och de skall inte användas för att betala av på statsskulden eller för att få tillbaka pengar från bankstödet, som jag tror det har sagts ett stort antal gånger tidigare, utan nu skall de pengarna användas för olika mer eller mindre engångsvisa eller permanenta utgiftssatsningar. Jag tycker att detta är ett ganska väsentligt avsteg från vad jag skulle vilja kalla en robust finansiering. Utöver de här båda punkterna finns det också en del oprecisa regelförändringar som ingår i den s.k. robusta finansieringen. Jag skulle önska att finansministern något kunde klarlägga dessa olika frågetecken.
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera en del av det bildspråk som Anne Wibble använde i kammaren tidigare i dag. Propositionen jämställdes med pyttipanna. Det sades i förklenande ordalag av Jag tycker att det är ganska märkligt, därför att pyttipanna är för mig en traditionsrik svensk anrättning som består av noga utvalda råvaror och kryddor som anrättas och som tillsammans bildar en harmonisk och välsmakande helhet. Det är precis det som den här propositionen gör. Jag är stolt över att den jämförs med pyttipanna. När det gäller finansieringen finns det i detalj redovisat i propositionen hur vi går till väga. De flesta åtgärderna är varaktiga, dvs. en varaktig belastning på statsbudgeten vare sig det handlar om ökade utgifter, som utbildningspaketet, eller skattesänkningar, i första hand för småföretagen. De finansieras med lika varaktiga åtgärder både på utgiftssidan och inkomstsidan. Det finns också vissa inslag av engångskaraktär. Dit hör framför allt de tre miljardprogrammen som jag har redovisat för kammaren tidigare i dag. Det finns också vissa andra engångsåtgärder. Den typen av åtgärder tycker jag att det är fullt försvarligt att vi finansierar med engångsåtgärder på inkomstsidan. Det är i första hand inleveranser från statliga företag som åberopas. Vi har då inte minst tänkt på Securum. De 5-6 miljarder, kanske snarare 6 miljarder som det här är fråga om kommer vi utan problem att få in, och med råge därtill, enbart från Securum under de närmaste åren. Det innebär inte heller några minskade möjligheter att amortera av på statsskulden, därför att vi samtidigt har tillkännagivit att vi kommer att sälja statens aktier i Stadshypotek. Den försäljningen - naturligtvis beroende på när den görs och hur den görs - kommer att inbringa storleksordningen 5-6 miljarder utöver vad vi tidigare har räknat med. Avfallsskatten har säkert sina tekniska komplikationer. Men den utredning som nu pågår och som snart är klar gör ändå bedömningen, det har vi inhämtat, att det här är möjligt att genomföra. Vår tidsplanering är att detta skall ske från 1998, inte tidigare än så.
Fru talman! Jag konstaterar att Erik Åsbrink på den här punkten, liksom på en hel del övriga punkter, tyvärr har ändrat uppfattning. Nu anser han uppenbarligen att det är helt okej att finansiera ökade offentliga utgifter med försäljning av statliga företag. Det brukade inte vara så. Jag beklagar just den här förändringen av synsättet, för jag tror att det är dåligt. Även jag gillar pyttipanna. Men det skall ju vara välsmakande bitar, och jag tycker tyvärr att ett antal ingredienser i den här pyttipannan är ganska illasmakande. Som jag sade, med sådan här s-märkt ketchupsörja över alltihop blir det faktiskt en ganska trist anrättning. Erik Åsbrink tog i sitt anförande upp de borgerliga partiernas förslag och sade att det var gammal skåpmat. Därmed var det liksom ingenting värt. Jag skulle vara litet mer försiktig med ordvalet om jag vore Erik Åsbrink. Om man tittar på några av de ingredienser som jag tycker är ganska tilltalande i dagens pyttipanna, och som jag förmodar också Erik Åsbrink tycker är bra eftersom han har föreslagit dem, finner man en början till lägre arbetsgivaravgifter. Varifrån kommer det förslaget? Jo, det är borgerlig s.k. gammal skåpmat. Det finns i Folkpartiets motioner. Bortre parentes i arbetslöshetsförsäkringen, ja, det var något som den så förhatliga borgerliga regeringen beslutade om och genomförde, något som ni sedan upphävde och som nu kommer tillbaka. Slopad dubbelbeskattning, visserligen bara för onoterade bolag, genomfördes av den borgerliga regeringen och återfinns i borgerliga reservationer, Folkpartiets motioner och liknande. Ingen förmögenhetsskatt på OTC-aktier är ett annat exempel. Det är väl i själva verket så att Erik Åsbrink tvingas erkänna att de förslag som har några positiva effekter helt enkelt är hämtade från de borgerliga partiernas motioner. Det är där framtidslösningarna finns. Sedan anrättas det hela tyvärr med en massa konstig s-politik som gör att slutresultatet blir mindre framstegsvänligt än det skulle behöva bli.
Fru talman! Här får vi på nytt höra hård kritik mot innehållet i propositionen. Jag kan tåla den kritiken. Man kan jämföra med Folkpartiets lövtunna motion, som är som ett genomskinligt klädesplagg som inte kan dölja att Folkpartiet står naket och handfallet när det gäller att utforma en fungerande sysselsättningspolitik och ekonomisk politik. Men det var en blandning av kritik och beröm. Det som jag konstaterade redan i mitt anförande gav Anne Wibble nu på nytt ett prov på. Det här var en illasmakande anrättning med socialdemokratisk ketchupsörja och allt sådant. Samtidigt var det i grunden en borgerlig politik, som Anne Wibble tar åt sig äran för. Hon räknade hon upp en lång rad ingredienser som tydligen var väldigt bra och som det ytterst var Anne Wibbles förtjänst att de fanns i propositionen. Jag tror att när Anne Wibble riktar kritik mot vår politik får hon bestämma sig för om den är bra eller dålig. Det är litet besvärligt när man riktar kritik som så att säga slår ihjäl sig själv. Det gäller att bestämma sig för vilken fot man skall stå på. Slutligen kommer jag till finansieringen. Jag talar om engångsvisa inkomster som finansierar engångsvisa utgifter. Man kan alltid diskutera klokskapen i olika finansieringstekniker, men jag kan försäkra denna kammare en sak: Jag kommer aldrig att medverka till den typen av glädjekalkyler som Anne Wibble gjorde sig skyldig till som finansminister, där hon antog att räntorna i Sverige på kort sikt skulle ligga lägre än i Tyskland för att räknestyckena skulle gå ihop. Och vi har sett av den bistra verkligheten att de inte gick ihop. Vi vet att vi fick ett budgetunderskott som med tiotals miljarder översteg de beräkningar som Anne Wibble gjorde i sin kammare på Finansdepartementet. Vi ligger i våra bedömningar på den försiktiga sidan, och jag skall se till att vi fortsätter att göra det.
Fru talman! Jag ställde i mitt inledningsanförande några frågor till regeringen och även direkt till finansministern. Eftersom han inte har besvarat dem tänker jag upprepa dem. Först och främst tog vi upp frågan om arbetstidsförkortning som ett sätt att i varje fall inte öka arbetslösheten. Arbetstiden har faktiskt ökat under senare år. Frågan är då om Erik Åsbrink möjligtvis är mer flexibel än en del andra som varit med i debatten i dag och inte tror att 40 timmars arbetsvecka är en naturlag utan tycker - vilket jag hoppas - att man faktiskt kunde diskutera att sänka arbetstiden som en del i en bra arbetsmarknadspolitik som också minskar statens utgifter på det här området. Jag frågade också finansministern varför man från regeringens sida inte redovisar effekterna på miljömålen och miljöskulden när man redovisar hur det går med konvergensprogrammet, trots att det uttryckligen står i detta att såväl sysselsättnings som miljömålen skall uppfyllas tillsammans med de kriterier som anges i Maastrichtfördraget. Det vore intressant att få veta varför inte detta redovisas. Slutligen ställde jag en fråga som gällde det svenska EMU-inträdet. En väldigt intressant fråga är nämligen huruvida man behöver ändra i grundlagen eller ej för att avskaffa den svenska kronan och förvandla Sveriges riksbank till ett lokalkontor till den nya centralbanken i Frankfurt. Vi i Miljöpartiet anser att det är självklart att man måste ändra i grundlagen för att kunna göra detta, men det har varit litet oklara besked från regeringen. Eftersom jag vill minnas att jag hört Erik Åsbrink uttala sig om just detta ställde jag frågan vad finansministern anser om detta.
Fru talman! Arbetstidsförkortning har jag redan kommenterat i kammaren. Jag vänder mig mot det synsätt som går ut på att det finns en given mängd arbete i samhället som vi skall dela på, och även mot baksidan av detta: att det finns en given arbetslöshet som vi skall fördela på flera människor. Jag tror att detta är ett alldeles felaktigt synsätt. Jag kan ta mig själv som exempel. Jag har visserligen efter den senaste tidens arbete en viss sympati för tanken på 40 timmars arbetsvecka - jag har nämligen avlägsnat mig ganska långt från det. Men för varje extra timme som jag har arbetat har jag inte gjort någon annan människa arbetslös eller berövat någon annan människa tillfälle att arbeta. Så skulle det vara med Roy Ottossons synsätt. Sanningen är den rakt motsatta. För varje timme jag arbetar sätter jag även ett antal andra människor i arbete. Den totala arbetsmängden har alltså blivit mycket större på det sättet. Nu säger jag det här litet skämtsamt, men jag tror faktiskt att det fungerar på det sättet i vårt samhälle. Mängden arbete är inte konstant. Det finns mängder av arbetsinsatser som behöver utföras men som inte utförs i dag. Det gäller att utforma vårt samhälle och vår ekonomi så att dessa kommer till stånd. Då blir det möjligt för alla människor som vill arbeta att också få ett arbete. Låt dem sedan själva få välja om de vill arbeta 80 timmar i veckan, 40 timmar i veckan eller 20 timmar i veckan. Avsikten med den här propositionen har inte varit att redovisa hur Sverige uppfyller konvergenskraven. Den har heller inte varit att redovisa hur Sverige uppfyller några miljökrav. Det finns en mängd viktiga frågor, men dem skall vi ta upp i annat sammanhang och inte just i denna proposition. När det slutligen gäller EMU och grundlagen har jag uttalat mig i den frågan. Det är min bedömning att det krävs en grundlagsändring om vi skall upphäva det nationella monopolet när det gäller sedelutgivning och ersätta det med gemensam valuta. Det finns dock ingen anledning att behandla denna viktiga fråga på ett brådstörtat sätt. Låt oss ordentligt analysera detta, med medverkan av riksdagens partier, innan vi slutgiltigt bestämmer oss på den punkten.

Fru talman! Självklart är arbetsmängden inte konstant. Vi kan konstatera att den generellt minskar i näringslivet, framför allt inom industrin. Det är en naturlig effekt av att produktiviteten ökar, konkurrensen hårdnar osv. Vi har också under 1900-talet haft en successiv sänkning av arbetstiden. Det finns en sådan långsiktig och trendmässig utveckling. Vi ser också hur man i vår omvärld, och även på en del av de avtalsområden vi har i Sverige, har sänkt arbetstiden som en naturlig del. Samtidigt kan vi se att övertidsuttaget har ökat kraftigt under de senaste åren. Detta har naturligtvis motverkat att man nyanställt i den utsträckning som man borde ha gjort - av försiktighetsskäl har man tvingat sina anställda att ta mera övertid i stället när man expanderat. Självklart skulle en minskad normalarbetstid stimulera till att man anställer fler. Det är just synsättet att arbetsmarknaden är dynamisk - att vi har mindre behov av att jobba så många timmar, kan bli mer flexibla, behöver utbilda oss mer osv. - som gör att vi inser att man behöver sänka arbetstiden totalt sett. Det är då litet märkligt att höra finansministern argumentera emot detta. Jag tycker att det är litet motsägelsefullt. Det verkar också litet grand ligga i finansministerns tanke att man skulle kunna skapa en så kraftig tillväxt att det i sig skulle kunna skapa tillräckligt med arbetstillfällen. Men regeringens egen proposition, som ligger till grund för det här betänkandet, visar ju att så inte är fallet. Det blir inte tillräckligt många arbeten med den tillväxt man räknar med där, och risken är stor att det blir en lägre tillväxt. Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen är i hög grad brutet numera. Vi ser att när tillväxten ökar så ökar inte sysselsättningen som den gjorde förr i världen utan endast marginellt. Det finns alltså starka skäl att se till att arbetstiden sänks.
Fru talman! Jag tycker att Roy Ottosson har en i grunden väldigt pessimistisk syn på våra möjligheter att skapa jobb. Förvisso har vi haft en kraftig minskning av den totala arbetstiden i vissa sektorer. Vi har haft det i jordbruket tidigare, vi har haft det i industrin under senare tid och det är mycket möjligt att den utvecklingen fortsätter. Men dessbättre har vi också - måste ha - andra näringar som växer fram och där fler jobb skapas. Det handlar i vårt samhälle inte minst om tjänstesektorn. Det är till stor del i tjänstesektorn som nya jobb skall skapas. Att föra en debatt om övertidsuttaget tycker jag är fullt rimligt. Man kan naturligtvis ifrågasätta klokskapen i att de som redan har jobb jobbar ännu mer - och då talar jag inte om deltidsarbetande som går upp till heltid utan om dem som har heltid och jobbar ett antal timmar därutöver - samtidigt som andra människor går arbetslösa. Det tycker jag är en konstruktiv diskussion, som vi gärna kan föra kring detta. En helt annan sak är att intala människor som har ett heltidsarbete och en heltidslön att de skulle kunna gå ned väsentligt i arbetstid utan att det får konsekvenser för deras inkomster och levnadsstandard. Där svävas det alltför ofta på målet. Ibland skapas intrycket att det går bra att behålla heltidslönen utan att man behöver jobba heltid, och den ekvationen tror jag inte går ihop. Får vi en bättre fungerande ekonomi kommer det att vara möjligt att sysselsätta alla människor i det här landet som vill arbeta. Jag är övertygad om att detta är möjligt, även om det ser svårt ut i det korta perspektivet. Det är det som våra ansträngningar skall inriktas på - inte att fördela arbetslösheten mellan oss.

Fru talman! Finansministern har i våra motioner spårat förslag som har avslagits av denna kammare. Det kan nog stämma; det vore ganska konstigt annars. Är man i opposition avslås ju nästan regelmässigt de förslag man lägger fram. Vi tröstar oss dock med att fler och fler av dem successivt antas av regeringen och börjar genomföras, om än i mycket försiktig och långsam takt, här i kammaren. Det jag tänkte ställa en fråga om, fru talman, är någonting som jag tog upp också i mitt inledningsanförande, nämligen att regeringen först i dag lägger fram dessa förslag. Erik Åsbrink säger mycket riktigt att det enda syftet med den här propositionen inte är en massa saker som olika människor har frågat efter utan enbart att nu få ned arbetslösheten. Då frågar man sig: Varför har dessa förslag inte lagts fram tidigare? Jag hade för några veckor sedan en debatt med finansministern, då nytillträdd, när vi just hade fått vårpropositionen och hade en remissdebatt här i kammaren. Då sade han att först måste saneringen av statsfinanserna avslutas; därefter kan vi gripa oss an detta. Då vill jag fråga konkret: Vad är det som har hindrat regeringen från att tidigare än i dag lägga fram förslaget om en sänkning av arbetsgivaravgiften för småföretag, finansierad genom exempelvis minskade avsättningsmöjligheter till periodiseringsfonder? Hade det inte rent av varit lättare att göra detta tidigare, när börsföretagen i det här landet hade ännu högre vinster, som exempelvis 1995? Detta har ju inte på något sätt någonting att göra med förtroendet för Sveriges förmåga att sanera statsfinanserna, i varje fall inte negativt. Det skulle snarare ha stärkt förtroendet om ni hade vidtagit olika åtgärder. Jag kommer kanske inte att stödja just denna typ av finansiering, men ni lägger ändå fram den nu. Varför har ni inte gjort det tidigare? Det skulle vara intressant att få ett svar från finansministern på just den punkten.
Fru talman! Jag har suttit i regeringen i mindre än tre månader, och under den tiden har vi lagt fram två stora propositioner. Den första handlade framför allt om budgetsanering, och den andra, som läggs fram i dag, handlar framför allt om kamp mot arbetslösheten och strävanden att få en bättre tillväxt. Jag tycker med förlov sagt att det är ganska märkligt - för att inte ta till starkare ord - att få höra den här typen av kritik, som varför vi inte har gjort det här tidigare. Att skapa intryck av passivitet, långbänkar och allt vad det är saknar totalt kontakt med verkligheten. Finns det ingen annan kritik att komma med än denna, tar jag väldigt lätt på den. Jag tycker inte heller att hänvisningen till att företagen hade högre vinster 1995 är en särskilt bra motivering för att lägga fram ett sådant här förslag tidigare. Vi talar ju om en finansiering som är varaktig, som Anne Wibble efterlyser - och jag håller helt med på denna punkt. De handlar om att finansiera en varaktig skattesänkning för småföretagen. Då kan man inte åberopa ett år med tillfälligt höga vinster och hitta finansiering detta enda år, utan det handlar om en finansiering som skall stå sig över åren, både i högkonjunktur och i lågkonjunktur. Någon konjunkturanpassad finansiering kan vi inte arbeta med när det handlar om varaktiga förbättringar av spelreglerna för de små och medelstora företagen. Jag tycker att det finns anledning att på nytt ställa frågan: Hur kan kds och Mats Odell väcka en motion som är full med gamla förslag, som har avvisats tidigare av denna kammare, men där man inte lägger ett enda förslag till finansiering av alla de skattesänkningar och utgiftsökningar som utlovas? Tänk om vi inte hade lagt fram den här propositionen i dag! Då hade riksdagen haft att ta ställning till motioner av det slaget, med mängder av löften som strös ut till höger och till vänster, utan en tillstymmelse till finansiering. Jag förstår att Mats Odell lägger fram sådana förslag, i den trygga förvissningen om att denna kammare aldrig kommer att besluta om någonting så tokigt. Men nog är det litet tunt, om detta är allt vad ni har att komma med från oppositionens sida.
Fru talman! Jag blir mer och mer konfunderad över finansministerns sätt att resonera, med dessa närmast rituella lustigheter som finansministern läser upp. De som har allra roligast är medarbetarna, som tycks ha författat lustigheterna. Jag tror att vi kan bespara oss dem i kammaren. Finansministern vägrar svara på frågan: Varför kunde inte denna skattesänkning ha lagts fram tidigare? Det kommer en massa på blomsterspråk om allt möjligt utom svaret på den frågan. Han tar lätt på kritiken. Vad säger de människor som i dag är arbetslösa, som har varit arbetslösa under hela denna tid? "Tänk om vi inte hade lagt fram den här propositionen i dag", säger finansministern. Nej, det hade ni ju inte gjort om vi inte hade tvingat er till detta. Såvitt jag kan se är det stämplat på propositionen att motionstiden utgår den 19 juni. Det finns alltså full möjlighet, Erik Åsbrink, att också lägga fram förslag om finansiering. Vi väckte ju våra motioner därför att ni inte gjorde någonting. Nu har ni gjort någonting, och då får vi väcka nya motioner. Jag är övertygad om att det är ett ohållbart argument när ni försöker bortförklara att ni har varit passiva så länge. Jag tror säkert att Erik Åsbrink har jobbat för fullt under de veckor han har befunnit sig på departementet, men hans företrädare har hela tiden avvisat tanken på att lägga fram några som helst tillväxtfrämjande åtgärder innan varje krona av statens underskott var finansierad och klar. Nu har den principen brutits i dag, och jag är mycket glad för det.
Fru talman! Först en detalj i sammanhanget: i den mån jag ägnar mig åt några lustigheter är de tillverkade av mig själv och inte av mina medarbetare. De gör många andra värdefulla insatser, inte minst i den process som har lett fram till den här propositionen. Men det gäller inte just på det här detaljområdet. Jag tycker med förlov sagt att det är idiotiskt att föra en debatt om varför vi inte har gjort det här tidigare och varför vi inte har gått till väga på ett annat sätt. Om det nu är bra förslag som vi lägger fram, kan det då inte räcka med att konstatera detta och kanske stödja förslagen i kammaren, i stället för att gräla om saker och ting som borde ha skett på ett annat sätt och i andra former? Jag kan inte uttala mig i detalj om vad som skedde innan jag kom in i regeringen. Jag kan vittna om att arbetet har varit oerhört intensivt sedan jag kom in i regeringen. Det gäller inte bara mig själv utan också mina kolleger. Jag vet så mycket som att de som har varit med längre i regeringen har varit fullt sysselsatta med att sanera i det budgetträsk som vi fick överta hösten 1994, efter Mats Odells och hans kollegers härjningar under de föregående åren. Tyvärr verkar det vara på det sättet att Mats Odell ingenting har lärt och allt har glömt från den tiden. Det är precis samma ansvarslösa finanspolitik som han förordar nu i oppositionsställning som han genomdrev under den tid han satt i regeringen. Jag kan bara uttrycka en förhoppning om att det aldrig mer må inträffa att Mats Odell har möjlighet att utöva en sådan politik i praktisk handling, därför att det får förfärliga konsekvenser - det vet vi av bitter erfarenhet. Nu fullföljer vi arbetet med att städa upp i detta konkursbo, och sedan börjar vi driva en kraftfull politik för att skapa nya jobb och för att få tillväxt i Sverige. Det är de uppgifter som vi har föresatt oss, och det är en glädje att konstatera att vi har konkreta förslag, som denna riksdag skall ta ställning till inom kort och som det finns möjligheter att genomföra och omsätta i praktisk handling.

Herr talman! Regeringen har fattat beslut om att anta ett nationellt brottsförebyggande program för ett landsomfattande rådslag med kommuner, näringsliv och föreningar. Programmet innehåller en strategi för hur brottsligheten kan förebyggas och skall ses som ett startskott i ett brett upplagt arbete för att skapa förutsättningar för ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete inom alla samhällssektorer. Varför lägger vi fram ett nationellt brottsförebyggande program? Ett kort svar är att brottsligheten har ökat väsentligt under efterkrigstiden samtidigt som uppklaringen har minskat. Därför behöver brottsligheten mötas med nya angreppssätt. Under 1995 anmäldes drygt 1,1 miljoner brott till polisen. Det är sex gånger så många som under år 1950. Även om de anmälda brotten inte exakt motsvarar utvecklingen av den faktiska brottsligheten är det ställt utom allt tvivel att brottsligheten ökat kraftigt, både generellt och när det gäller allvarligare brott som rån, grova stölder och våldsbrott. Det kan visserligen sägas att endast en mindre del av brotten utgör ett allvarligt ingripande i människors integritet och trygghet, men även många av de mindre grova brotten kan av den enskilde uppfattas som mycket kränkande och dessutom ibland vara ekonomiskt belastande. Själva upplevelsen av att ha blivit utsatt för brott kan skapa en känsla av otrygghet, vilket är nog så allvarligt som den faktiska skadan av brottet. Att brottsligheten ökar och att uppklaringen minskar har både i Sverige och i de flesta jämförbara länder lett till insikten att polisen och andra delar av rättsväsendet inte ensamma kan klara av att bemästra brottsligheten. Det måste göras tillsammans med andra berörda samhällssektorer, och insatserna måste för att minska brottsligheten på lång sikt styras över från att nästan enbart bekämpa redan begångna brott till att även förebygga brott. Trots denna insikt har det, när kriminalpolitikens tillkortakommanden diskuteras i den offentliga debatten, ofta handlat nästan uteslutande om straffsystemets utformning och brister i de rättsvårdande myndigheternas effektivitet. Detta är förvisso viktiga frågor i sig, men samtidigt bara en sida av kriminalpolitiken. Brottsligheten är ju ytterst ett resultat av samhällsutvecklingen i stort, och påverkas givetvis också i stor utsträckning av andra politiska åtgärder än dem som faller inom den snäva kriminalpolitikens ram. Det gäller kanske i särskilt hög grad vissa delar av samhällspolitiken, t.ex. vad gäller ungdomar, arbetsmarknad, socialpolitik, hälso och sjukvård och utbildning. En utgångspunkt för regeringens arbete är således att det samhällsproblem som brottsligheten utgör måste angripas med en bred kriminalpolitisk ansats. Medvetenheten måste öka om vikten av förebyggande insatser inom alla samhällsområden. En annan utgångspunkt är att brottslighetens orsaker måste angripas lokalt där problemen finns. Samtidigt som brottsutvecklingen sköt i höjden under efterkrigstiden ersattes mycket av den informella sociala kontrollen, främst på grund av strukturförändringar i samhället, av samhällets formella institutionaliserade kontroll. På vägen glömdes det viktiga mänskliga engagemanget och det medborgerliga initiativet bort. Avståndet mellan de problem som brottsligheten lokalt orsakar och de åtgärder som skall bekämpa dessa problem har därför blivit för stort. Nu blir den nya utmaningen och uppgiften att tillvarata det medborgerliga initiativet och engagemanget i samverkan i huvudsak på lokal nivå. På så sätt kan vi nå framgång i det brottsförebyggande arbetet. Det nationella brottsförebyggande programmet har i huvudsak tre byggstenar. Den första byggstenen gäller införandet av ett brottsförebyggande perspektiv i samhällspolitiken. Regeringen och dess myndigheter skall i ökad utsträckning uppmärksamma hur samhällsutvecklingen i stort och politiska beslut på andra områden än det kriminalpolitiska fältet påverkar brottsligheten. Större krav skall även ställas på dem som skapar tillfällen till brott. Berörda inom alla samhällssektorer skall i högre grad än för närvarande beakta vilka konsekvenser deras beslut och åtgärder får för brottsligheten. Vi kan, genom strukturförändrande åtgärder, minska antalet brottstillfällen och olämpliga fysiska och sociala miljöer. Det är ett stort ansvar som måste bäras av såväl näringslivet och enskilda företag som politiska beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå. Det kan handla om många typer av åtgärder, t.ex. tillverkning av stöldsäkra bilar, stadsplanering, bostadspolitik och krogsanering. För att öka medvetenheten om vilken betydelse näringslivet och vissa delar av den offentliga sektorn har för skapandet av brottstillfällen och för att öka ansvarstagandet inom olika branscher och verksamheter kommer regeringen att bjuda in företrädare för olika delar av näringslivet till överläggningar om brottsförebyggande åtgärder. Samråd i sådana frågor mellan företag, organisationer och företrädare för olika myndigheter bör också vara ett inslag i det lokala brottsförebyggande arbetet. Samhällets bästa förebyggande resurser är självklart föräldrarna. De har den största möjligheten att ge sina barn goda uppväxtvillkor. Men ansvaret för barnen bör inte stanna vid den egna familjen. Därför har även samhällets institutioner ett ansvar för barns och ungdomars uppväxtförhållanden och för att ge stöd då föräldrar inte klarar sin föräldraroll. Regering och riksdag bör ha en särskild skyldighet att beakta de kriminalpolitiska konsekvenserna vid införandet av nya eller förändrade regler och verksamheter inom den offentliga sektorn. Motsvarande bör gälla för statliga myndigheter och kommunala organ på deras områden. Regeringen har därför beslutat att utfärda centrala direktiv till kommittéer och särskilda utredare för att ge de brottsförebyggande frågorna ökad uppmärksamhet. Effekterna på brottsligheten skall analyseras och redovisas i de olika utredningsförslag som läggs fram. Om det inte är nödvändigt på grund av uppdragets eller ämnets karaktär skall det anges och motiveras. Regeringen avser också att uppdra åt Boverket att inventera den kunskap som finns om hur bebyggelseplanering och utformning av enskilda byggnader påverkar brottsligheten samt att se till att de brottspreventiva aspekterna tas med i beslutsunderlaget, både vid planering av nya områden och vid förändring av äldre områden. De erfarenheter och kunskaper som tas fram skall också fortlöpande förmedlas till de kommuner, byggherrar, bostadsbolag och andra som är berörda av boendeplanering och byggande. Den andra byggstenen är det offentliga ansvaret i kriminalpolitiken. Lagstiftningen och myndighetsarbetet inom det kriminalpolitiska fältet skall utvecklas och effektiviseras. Det gäller den straffrättsliga lagstiftningen och arbetet vid de rättsvårdande myndigheterna polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Lagstiftningen skall vara sådan att den motverkar brottslighet. Ett bra exempel på ett utvecklingsarbete som spelar en central roll i utvecklingen av det brottsförebyggande arbetssättet är närpolisverksamheten. Det är en förändring av arbetsmetoderna - egentligen en ändrad polisiär grundsyn - mot ett problemorienterat arbetssätt. Som ett resultat av detta följer en organisatorisk förändring till geografiskt begränsade områden med lokalt anknutna arbetsenheter. Det brottsförebyggande perspektivet skall även stå i fokus vid en reformering av påföljdssystemet. Bl.a. gäller det att finna alternativ till fängelse och att utveckla frivården och påföljderna för unga, allt för att förhindra återfall i brottsligheten. Den tredje byggstenen innebär att åtgärder skall vidtas för att stödja och främja det medborgerliga engagemanget vid främst det brottsförebyggande arbetet på lokal nivå. Detta kan med fördel ske genom samverkan mellan myndigheter och medborgarintressen. Ett exempel kan vara stöd till övervakning av medborgerlig och ideell natur som Grannsamverkan mot brott, Farsor och morsor på stan och Guardian Angels. Denna samverkan kan också innefatta tekniskt brottsskydd och information om åtgärder för att minska antalet brottstillfällen. Också samverkan mellan medborgerliga initiativ, polisen och sociala myndigheter, t.ex. i form av brottsofferjourer och stödpersoner, kan nämnas. Det som ytterst avgör om det brottsförebyggande arbetet skall bli en framgång är de enskilda människornas inställning och insatser. Många människor är engagerade och villiga att hjälpa till, men vet inte alltid på vilket sätt de kan vara till nytta eller vart de kan vända sig. För att hålla liv i människors initiativ och engagemang kan det vara bra med en organisation av något slag. Inrättandet av lokala brottsförebyggande organ skulle här kunna spela en viktig roll och vara en naturlig kontaktpunkt för de enskilda, för företag, föreningar och organisationer som vill göra en insats. Givetvis bör polisen få en central roll, liksom kommunerna. Om sådana brottsförebyggande organ bildas blir regeringens ansvar att svara för att dessa får det stöd och den hjälp de behöver. Detta görs genom att Brottsförebyggande rådets inriktning på att främja de lokala verksamheterna utvecklas och förstärks. BRÅ skall bl.a. bistå med information om brottsförebyggande arbete och biträda med uppföljning och utvärdering av åtgärder som vidtas på lokal nivå. Resultaten och erfarenheterna av den verksamhet som beviljats bidrag skall sammanställas för uppbyggnad av en central kunskapsbank. För att kunna stödja uppbyggnaden av ett kontinuerligt långsiktigt och uthålligt lokalt brottsförebyggande arbete har regeringen för innevarande budgetår avsatt 10,8 miljoner kronor för stöd till lokala projekt. Så kommer att ske också under 1997 och 1998. På sikt bör detta stöd kunna samordnas med det bidrag som Rikspolisstyrelsen ger till lokala brottsförebyggande projekt. Det nu presenterade programmet skall inom kort skickas ut på rådslag till kommuner, näringsliv och föreningsliv. Regeringen har fattat beslut om att tillsätta en kommitté med uppdrag att verka för att genomföra intentionerna i programmet, särskilt på lokal nivå. Det blir en central uppgift för kommittén att genomföra och följa upp det rådslag regeringen nu initierat. Kommittén skall också förmedla kunskap och information om brottsförebyggande frågor till det lokala planet. Vidare skall den i en dialog med kommuner verka för att det lokala brottsförebyggande arbetet organiseras på lämpligt sätt, och verka för att lokala brottsförebyggande program antas. Den skall också fördela ekonomiskt stöd till uppbyggnaden av lokal brottsförebyggande verksamhet, följa de resultat som uppnås och överväga behovet av ytterligare åtgärder. Till ordförande för kommittén har utsetts kommunalrådet Stig Nilsson. Övriga ledamöter är generaldirektören vid Brottsförebyggande rådet Marianne Håkansson och avdelningschefen vid Rikspolisstyrelsen Kommunförbundet. Till sin hjälp skall kommittén ha ett kansli. Kommittén skall fortlöpande redovisa resultatet av sitt arbete och avge en slutrapport senast den En av målsättningarna med detta program är att tyngdpunkten i kriminalpolitiken skall förskjutas mot åtgärder för att förhindra och förebygga brott. I detta avseende skall det program som nu presenteras inte ses som en handlingsplan som har en början och ett slut, utan snarare som startskottet för en mer långsiktig process. På så sätt skapar vi bättre möjligheter för att på sikt tillsammans minska brottsligheten.

Herr talman! Jag borde känna tillfredsställelse över att det nu presenteras ett nationellt brottsförebyggande program. Under de borgerliga regeringsåren tog vi initiativet till ett sådant program genom att först göra en framtidsanalys och därefter ge i uppdrag till Brottsförebyggande rådet att lägga fram förslag till ett brottsförebyggande program. När sedan den socialdemokratiska regeringen tog över har vi från borgerliga sidan vid flera tillfällen fört fram önskemål om att snarast få ta del av ett program från regeringens sida. Våra förslag har avslagits med motiveringen att ett brottsförebyggande program var på gång. Förslag skulle läggas till riksdagen. Det senaste beskedet har varit att vi innevarande månad skulle få en skrivelse från regeringen. Jag uppfattar, bl.a. på grund av sättet som programmet förs fram på men också på grund av innehållet, att detta inte är den skrivelse som regeringen har förutskickat. Ser jag på innehållet, även om jag bara hastigt har hunnit ögna igenom det, kan jag utöver redovisade pågående utredningar bara finna två konkreta förslag, nämligen utökad användning av övervakningskameror - förslag kommer 1997 - och utökad användning av ordningsvakter - förslag kommer 1997. Det gör att jag utgår från att vi får ett program till riksdagen, och inte först efter det att kommittén avlämnar sin slutrapport den 30 december 1998.
Herr talman! Jag vill komplettera den historieskrivning som Gun Hellsvik gjorde. Innan Brottsförebyggande rådet fick ett uppdrag från den borgerliga regeringen att ta fram ett underlag för ett brottsförebyggande program pågick det en försöksverksamhet i fem kommuner, som handhades av Brottsförebyggande rådet. Det var så arbetet med att ta fram modeller för hur ett lokalt brottsförebyggande arbete kan bedrivas startade. Mot bakgrund av den försöksverksamheten och den erfarenhet och den kunskap det gav hade BRÅ också möjligheter att samla in ett underlag. Det underlaget reviderades till den nuvarande regeringen. Det har utgjort ett viktigt underlag i arbetet med det nationella brottsförebyggande programmet. Men även annat underlag har tagits fram. Vi har insett att det som vi måste initiera här är någonting helt nytt och betydligt bredare än vad som föresvävar Gun Hellsvik. Jag skulle vilja rekommendera Gun Hellsvik att studera det program som nu föreligger. Vi har valt att ta ett beslut som innebär att vi går ut med ett program till en dialog med samhällets olika delar, framför allt på lokal nivå. En av tyngdpunkterna i programmet är att mobilisera ett lokalt engagemang i denna fråga. Vi vill göra det i form av en dialog. Vi tror inte på att man genom beslut i riksdagen får saker att hända ute i kommunerna och bland de enskilda medborgarna. Vi tror att vi kan få ett omfattande arbete utfört om vi ger människor en chans och visar att vi är intresserade av vad de tycker, vad de kan och vad de vet. Vi omhändertar det, ger stöd och utvecklar det arbetet på central nivå. Det anser jag för min del vara det viktigaste i det nationella brottsförebyggande programmet.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att vi till riksdagen inte får något förslag till nationellt brottsförebyggande program. Då måste jag få ställa en fråga kopplad till det material som nu skall skickas ut på samråd. Justitieministern sade i sitt anförande med två meningar att föräldrarna har en central roll. I materialet som ges ut i dag nämns på fem och en halv rad att föräldrarnas roll är central och att föräldrarna har det primära ansvaret. Den som har tagit del av Heléne Lööws forskning rörande de unga nationalsocialisterna i Sverige får bekräftat detta genom att hennes forskning visar att dagens unga nationalsocialister är barnbarn till 30 talets svenska nationalsocialister. Med detta som bakgrund undrar jag hur det kan komma sig att de som utpekas ha den centrala rollen i det brottsförebyggande arbetet över huvud taget inte finns med i diskussionerna på resten av alla existerande rader.
Herr talman! Jag kan konstatera att Gun Hellsvik som vanligt har en mycket inskränkt syn på både tillvaron och människor, och också på organisationers sätt att arbeta. Vi pekar i programmet på föräldrarnas mycket viktiga roll när det gäller barns möjligheter att utvecklas till goda samhällsmedborgare. Hela programmet genomsyras sedan av åtgärder och aktiviteter och den roll som olika individer och organisationer spelar. De måste i sitt arbete beakta just föräldrarna. Det finns inte en socialnämnd, inte en polis och inte en skola som inte är medveten om att man i sitt arbete måste hitta samverkansformer och få kontakt med just föräldrarna. Jag önskar att Gun Hellsvik någon gång ville lyssna på vad jag säger och inte bara upprepa sina egna teser utan vilja att förstå de breda sammanhangen och det utrymme som måste finnas i samhället för att man verkligen skall kunna stödja barn och ungdomar när det gäller deras uppväxtförhållanden.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till justitieministern som rör ett annat område. Den gäller de mycket otrevliga och allvarliga brott som vi har sett under våren som är utförda av nazistiska våldsgrupper. Jag tänker inte minst på de senaste attentaten vad gäller tidningen Expo mot dem som har tryckt och distribuerat tidningen. Det har också varit attentat mot organisationer som har uttalat sitt stöd för tidningen. I det senaste numret av den rasistiska tidningen Info-14 utlyses en tävling avseende aktioner av olika slag mot politiska fiender. Polisen har uppenbarligen inte riktigt förstått hur allvarliga frågor man har att hantera, hur allvarliga brotten egentligen är. Därför undrar jag hur justitieministern ser på det här inför framtiden. Hur kan vi få polisen att verkligen ta de krafttag som bör tas när så här allvarliga brott begås?
Herr talman! Det är ett mycket allvarligt problem som Ola Ström pekar på. Jag skall naturligtvis inte kommentera de enskilda fallen. Men en allmän kommentar är kanske ändå på sin plats. Vi är inte särskilt vana vid nazistiska våldsdåd i vårt samhälle. Det är nog många människor som inte omedelbart ser sambandet. Polisen bör naturligtvis göra det i större utsträckning än människor i allmänhet. Men misstag kan begås överallt. Detta är en brottslighet som har en helt annan karaktär än skadegörelse, hot och våld i andra sammanhang. Denna brottslighet måste uppmärksammas utifrån just de förutsättningarna. Det är anledningen till att säkerhetspolisen numera också arbetar med den här frågan på ett systematiskt sätt i samarbete med den öppna polisen. Jag har också försäkrat mig om att polismyndigheterna säkerställer att deras organisationer och deras arbetssätt garanterar att den information av systematiskt slag som är nödvändig för att man skall se samband och kunna spåra de människor som ligger bakom den här typen av attentat byggs upp och utvecklas så att den kan fungera effektivare än vad den kanske hittills har gjort.
Herr talman! Det som justitieministern säger låter väldigt bra. Det finns ju ett allmänt intresse, inte minst bland oss som sitter i Sveriges riksdag, av att man verkligen försvarar det fria ordet. Polisen har tydligen lagt ned många utredningar som rör dessa brott. Det är minst sagt litet märkligt. Man kan fråga sig hur det skall kunna bli en mer kraftfull insats om polisen t.o.m. väljer att lägga ner utredningar som rör dessa brott.
Herr talman! Dessbättre har polisen kommit på bättre tankar och återupptagit utredningarna. Man får förmoda att erfarenheterna av det som har skett under de senaste veckorna också innebär att man har en bättre kunskap och beredskap inför framtiden.
Herr talman! Jag vill ställa en mycket kort fråga till justitieministern. Den gäller de lokala brottsförebyggande råden. Finns det planer på hur de skall vara uppbyggda? Räknar man i så fall med de unga människornas erfarenhet och kunskap på detta område? Jag tycker att det är viktigt att unga människor kommer in även i dessa organ och att de kan jobba på ett bra sätt där.
Herr talman! I det nationella brottsförebyggande programmet redovisar vi erfarenheterna av den försöksverksamhet som har bedrivits i fem kommuner. Vi redovisar också den erfarenhet som vi har från andra kommuner som på eget initiativ har inlett ett brottsförebyggande arbete. Vi drar slutsatsen att det är nödvändigt att man skapar någon form av organisationer, brottsförebyggande råd eller liknande så att det blir möjligt för kommunen att styra den egna verksamheten och också fånga upp det medborgerliga engagemanget. Vi talar inte om exakt hur detta skall gå till. Det är en uppgift för kommunen själv. Vi kan förmedla vidare den kunskap och den erfarenhet som vi har. Och vi ger stöd i det arbete som kommunerna skall bedriva. Frågan gällde de ungas medverkan i detta sammanhang. Jag utgår från att man, när det handlar om ett arbete som är inriktat på en brottslighet som är kopplad till unga människor, ser till att arbeta på ett sådant sätt att man tillvaratar unga människors engagemang. Det kan ske t.ex. i de former som redan finns. Jag tänker på Non Violence Project. Man kan utnyttja de lokala grupper och individer som har egen erfarenhet och kunskap och föra in denna i det totala samhälleliga arbetet.
Herr talman! Vi är här i riksdagen vana vid att använda seriösa uttryck och en seriös umgängeston i våra debatter. Vi hörde justitieministern alldeles nyss - förmodligen till allas häpnad - säga att Gun Hellsvik har en inskränkt syn osv. Efter detta häpnadsväckande ordval vill jag fråga justitieministern om det är ett uttryck för en dialog med folket, allmänheten. Eller är det en ny umgängeston från justitieministerns sida? Förhoppningsvis var det en felsägning som justitieministern är beredd att ta tillbaka.

Herr talman! Jag anser att jag har rätt att reagera när jag i denna kammare blir åthutad flera gånger för att jag inte framhåller familjen i vissa texter som jag presenterar för kammaren. Jag hänvisade nu till det sakliga innehållet och hela det sakliga förslag som ligger till grund för arbetet. Enskilda människor, familjer och föräldrar finns med som mycket viktiga komponenter. Men detta ignoreras totalt. Jag får utstå kritik för att jag icke bryr mig om dessa förhållanden. Då anser jag att jag kan reagera med det djupa allvar som jag sade var utgångspunkten för min kommentar.
Herr talman! Vad gäller det som justitieministern nu gav uttryck för användes vanliga seriösa ordval. Jag måste verkligen beklaga att vi i riksdagen fick uttrycket "inskränkt" i debatten. Det är med häpnad som jag - som har varit ledamot i många år - har lyssnat till detta.
Herr talman! Jag förstår inte Göthe Knutsons kommentar därvidlag. Jag trodde att "inskränkthet" var ett ord som man även kunde använda i seriösa sammanhang.

Herr talman! Det var en stund sedan finansministern svarade, men jag skulle för säkerhets skull vilja föra till protokollet att det inte var jag som sade att politiken var både borgerlig och usel. Jag anser för övrigt att dessa båda begrepp är fullt förenliga. Jag skall något låna Anne Wibbles liknelse om pyttipanna. Jag skulle kunna uttrycka det som att det finns för mycket dåligt EU-subventionerat borgerligt fläsk och för litet rödbetor i den här rätten. Det mer seriösa som jag skulle vilja ta upp gäller en fråga som jag ställde redan i morse till finansministern. Han sade att det behövs en bred acceptans i det svenska samhället för den ekonomiska politiken. Det är vi helt överens om. Jag frågade: Anser finansministern att det räcker med att hålla Per-Ola Eriksson i handen, eller ligger det någonting mera i den breda acceptansen? De som hörde LO:s ordförande på Ekot i morse kan inte gärna påstå att regeringen går i LO:s ledband. Det viktiga är inte heller att Bertil Jonsson säger det ena eller det andra om regeringens politik, utan det viktiga är de djupa leden i fackföreningsrörelsen. Enligt min bedömning är det svårt att förankra en politik med de fördelningseffekter som den nuvarande politiken får. Min fråga är: Räcker det med Per-Ola Eriksson för att skapa den breda acceptansen?
Herr talman! Jag vill säga så här: Det räcker ganska långt mer Per-Ola Eriksson. Det har varit fullt tillräckligt för att vi gemensamt har kunnat utarbeta ett bra förslag som våra partier gemensamt står bakom. Det utesluter naturligtvis inte att även andra partier kan medverka helt eller delvis. Vi får väl se vad den fortsatta behandlingen i riksdagen innebär. Jag hoppas naturligtvis att både Johan Lönnroth och andra kan ställa sig bakom om inte alla så i varje fall en del av förslagen. Vi kommer att få tillfälle att samarbeta mera i Sveriges riksdag och i svensk politik framöver. I grunden har jag en positiv syn på samarbete, låt vara att vi inte alltid lyckas komma överens. Johan Lönnroth tog upp LO och LO:s medlemmar. Det är viktigt att inte sammanblanda samarbete med partier i riksdagen å ena sidan med samarbete inom arbetarrörelsens olika delar å andra sidan. Det är två vitt skilda saker. Samarbete i riksdagen är nödvändigt, om en regering inte har egen majoritet, för att säkerställa en majoritet. Självfallet innebär det att man får ge och ta för att gemensamt komma fram till en bra produkt. Vi har nu i drygt ett års tid haft ett gott samarbete med Centern, som i flera sammanhang har inneburit genomarbetade förslag som vi står bakom. Jag hoppas att det kan fortsätta. En helt annan sak är att socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, LO, är två grenar på arbetarrörelsens träd. Det finns naturligtvis starka gemensamma värderingar. Det hindrar inte att det i vissa frågor kan finnas meningsskiljaktigheter, inte minst därför att vi har olika roller att spela. Fackföreningsrörelsen är en intresseorganisation som har till uppgift att tillvarata sina medlemmars intressen.

Herr talman! LO har på senare tid kommit med ett antal rapporter om de ökade klassklyftorna i Sverige. Nu senast har man tagit fram en studie som visar att framför allt LO-familjer med barn har drabbats särskilt hårt. Jag har tidigare refererat de siffror som vi med Finansdepartementets hjälp har fått fram om hur de samlade budgetsaneringseffekterna slår. De visar att de tio procenten med lägsta inkomster kommer att åka på en större procentuell försämring än den grupp som har de högsta inkomsterna. Det är denna fördelningspolitik som jag tror blir oerhört svår att förankra i de djupa leden inom arbetar och fackföreningsrörelsen. Finansministern säger att andra partier alltid kan ställa sig bakom. Jag tror att Erik Åsbrink är på det klara med att det inte kan gå till så att regeringen och Centerpartiet först gör upp om ett samlat paket, och sedan är det fritt fram för oppositionspartierna att ställa sig bakom. Det är nödvändigt att förändra den kurs som regeringen har slagit in på. Det finns positiva inslag i det paket som ni har lagt fram, men det finns också djupt oroande delar i det hela. Då tänker jag naturligtvis inte bara på den ökade arbetslösheten utan också på rättvis fördelning. Ni måste ändra inriktningen så att dels åtgärderna mot arbetslösheten kommer snabbare, dels fördelningen av budgetsaneringen ser ut på ett annat sätt.
Herr talman! Det jag ville säga i föregående replik när jag inte fick tillfälle att tala till punkt var att en regering har ett ansvar för hela landet och måste naturligtvis göra avvägningar som inte alltid innebär att den ena eller den andra intressegruppen fullt ut får sina intressen tillgodosedda. I vår politik under de senaste åren har det legat mycket svåra avvägningar i den tuffa uppgiften att sanera statsfinanserna. Självfallet har det inneburit påfrestningar och svårigheter för många människor, framför allt för dem som har låga inkomster. De allra största problemen har de människor som är arbetslösa. Den politik som presenteras i dag har till syfte att successivt minska arbetslösheten. Förutom att det är positivt för de enskilda individerna och positivt för landet och tillväxten är den kanske viktigaste fördelningspolitiska insats vi kan göra att halvera den öppna arbetslösheten, som om vi lyckas med detta - och det skall vi göra - kommer att innebära en kraftfull utjämning av inkomsterna i landet. Det är ytterligare ett av skälen till att vi skall ägna en så stor uppmärksamhet åt de frågorna. Jag är positiv till samarbete med andra partier. Sådana tillfällen kommer säkert att ges i framtiden. Men för Vänsterpartiets del vill jag klargöra att vi inte kommer att ge oss ut på Docklands för att samarbeta. Vi kommer inte att samarbeta om det sker till priset av sönderrivna statsfinanser. Där måste ni tänka om ifall det skall skapas förutsättningar för ett samarbete i framtiden.
Herr talman! Finansministern ställde i sitt anförande tre frågor till mig. Svar på fråga 1 är nej. Svar på fråga 2 är nej. Svar på fråga 3 är nej. Jag ser med intresse fram mot motioner från andra partier. Man skall ju alltid vara optimistisk. Det återstår att se, men det som det hittills getts uttryck för i motionerna och i debatten i dag har gjort mig något pessimistisk. Jag vill samtidigt passa på att uttrycka tack för ett konstruktivt samarbete med finansministern under de förhandlingar som har lett fram till de två betänkanden som diskuteras i dag, dels det formella betänkande från finansutskottet som ligger på riksdagens bord, dels den framförhandlade propositionen om åtgärder för sysselsättning. Det har talats mycket om pyttipanna i debatten. Jag vill påminna om att pyttipanna är en svensk exportsuccé, som har vunnit allt större marknadsframgångar de senaste åren. Det kan tänkas att det behövs en del pyttipanna för att lösa Sveriges problem. Avslutningsvis vill jag säga så här: För ett år sedan var det skyhöga räntor i Sverige. Jag har hört i debatten några säga att det inte gjorts någonting. Nu har räntorna gått ned väldigt kraftigt det senaste året. Det måste väl ändå tyda på att något har gjorts när vi har lyckats få ned räntan. Jag vill fråga finansministern om han tror att det är möjligt att med den inriktning som finns i politiken ytterligare pressa ned räntorna.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att den politik som har förts och som vi gemensamt har tagit ansvar för det senaste året har haft positiva effekter både i form av lägre räntor och stärkt krona samt i form av ökat förtroende för Sverige och svensk ekonomi i vår omvärld. Det har jag själv kunnat bevittna i internationella sammanhang. Självfallet är det bra och nödvändigt att den utvecklingen fortsätter. Vi vill ha fortsatt räntenedgång, fortsatt ökat förtroende för Sverige och den svenska ekonomin. Det blir viktigt att samarbetet kan fullföljas. Jag antar att det är min sista replik för denna gång. Jag vill avsluta med att rikta ett tack till finansutskottet, dess kansli och inte minst dess ordförande Jan Bergqvist för ett mycket gott arbete i behandlingen av vårpropositionen, vars resultat nu ligger på riksdagens bord. Jag vill också rikta ett varmt tack till finansutskottets vice ordförande Per-Ola Eriksson för ett gott samarbete, nu även vid den senaste omgången. Det har inneburit många sena kvällar och nätter, men jag tycker att vi ändå kan vara nöjda med resultatet. De här små uppoffringarna har varit värda sitt pris med tanke på resultatet. Jag ser fram mot en god nattsömn efter dagen. Jag hoppas att Per-Ola Eriksson får det också.

Herr talman! Statsrådet Åsbrink hoppas få bättre nattsömn. Det finns ett enkelt sätt att få bättre nattsömn, och det är att här i riksdagsarbetet visa en öppnare attityd till samarbete med centern och andra partier. Då behöver man inte sitta och slarva länge på nätterna utan förlägga det öppna trevliga samarbetet till riksdagens utskott. Det är ett gott tips, som jag kan ge till statsrådet. Statsrådet säger att det inte går att samarbeta med vänsterpartiet. Varför inte? Vänsterpartiet befinner sig ytterligt sällan på Docklands. Vi sitter i utskotten. Ge en signal till partiets företrädare, så kan vi inleda ett samarbete i utskotten! Jag tror att det för riksdagens del är bättre att vi börjar arbeta och lägga den politiska tyngdkraften här i riksdagsutskotten, för det är inte bra att ha nattmanglingar i några tysta rum där bara några herrar sitter. Det ger inte ett fullgott resultat. Många talare, statsrådet Åsbrink här och även statsministern i TV i morse, har sagt att det skall vara en bred acceptans för den ekonomiska politiken. Den blir då i någon mening något bredare när regeringen samverkar med centern. Men räcker den bredden? Det tror inte jag, herr talman. Nu blir den väl inte så väldigt mycket bredare rent fysiskt om man i skattepolitiken samverkar med en sådan som mig. Men det parti som jag företräder representerar väldigt breda krafter i det svenska samhället - krafter som får allt djupare förankring i fackföreningsrörelsen. Det är det som man i regeringskretsar och i regeringspartiet här i riksdagen bör tänka på. Statsrådet Åsbrink sade att man måste ju samverka när man är en minoritetsregering. Det är ju inte korrekt. Då känner ju inte statsrådet den riksdagsordning som kommer att gälla till hösten. Med den nya budgetprocessen kan ju regeringen få igenom sina förslag, även om man är i minoritet. Att man skall ha en bred samverkan är ju faktiskt för att skapa ett samförstånd i samhället - ett socialt kontrakt - mellan de utsatta grupperna, som är arbetslösa, och de som har arbete och mellan de som har litet och de som har mycket. Då måste man ha en fördelningspolitik som är rättvis, och då kan man få fram den attityd i arbetslivet som krävs för att skapa nya jobb. Det är nämligen inte så att de nya jobben skapas här i riksdagen genom att man drar upp eller ned i en skattespak. Det skapar inga jobb alls. Det kan på sin höjd skapa litet bättre förutsättningar för en uthållig tillväxt, men själva riksdagsbesluten skapar inga jobb. Det är en felsyn, som ofta råder i de här debatterna. Herr talman! Vi i Vänstern gick till val och sade att under den här mandatperioden behövs det ungefär 66 miljarder i skattehöjningar. Men det, sade man, var alldeles otänkbart. Nu vet vi att det är ungefär 66 miljarder i skattehöjningar som är genomförda. Man säger att centern tar ansvar, och det är sant på en punkt. Man tar ansvar för de 66 miljarderna i skattehöjningar som man tidigare röstade emot. Detta är centerns stora ansvar. Det bör nog lyftas fram i debatten. Jag tycker att det är bra att man sent om sider tog det ansvaret. Nu föreslår vi i Vänstern inte att man skall gå vidare med skattehöjningar, eftersom så mycket är lagt på budgetsaneringen. Vi säger att skattehöjningar kan hämma en uthållig tillväxt och fler arbetstillfällen. Därför behöver vi skatteväxlingar, röda skatteväxlingar, dvs. att ta från dem som har ganska mycket och ge till dem som har ganska litet. Vi behöver också gröna skatteväxlingar, dvs. att öka skatten på sådant som skadar natur och miljö och minska skatten på arbete. I den propositionen som lades fram här i morse finns det sådana inslag. Det finns 12 förslag. Alla de 12 förslagen, med ett undantag, är i det närmaste förslag som vänsterpartiet redan har presenterat. Undantaget är förslaget om stämpelskatt, men de andra 11 förslagen har vi redan drivit från vänsterpartiets sida som konkreta yrkanden eller i samma riktning. Så det finns på skattesidan förslag som är bra. De talades om pyttipanna här tidigare. Det räcker ju med att man lägger i en enda felaktig ingrediens i pytten, så blir det en vidrig sörja av den. Det finns en jättedålig ingrediens i propositionen, och det är finansieringen av a-kassan med minskad uppräkning och minskad värdesäkring. Här borde regeringen besinna sig och ändra sig, för man kan inte använda den här metoden. För att utrycka det litet drastiskt, herr talman, är det numera förbjudet att kupera svansar på hundar, men detta är litet grand samma metod. Man skär av svansen och matar jycken med den. Så kan man inte behandla de arbetslösa. Om vi gör så, får väljarna börja räkna fingrarna när de har hälsat på politiker som använder sådana metoder. Här måste regeringen ändra sig. Finansieringen kan ske på ett väldigt enkelt sätt. De har ju själva i regeringskretsen sagt att skattereformen slog orättvist. Då finns det en enkel metod, som t.o.m. centern har varit inne på, nämligen att minska grundavdraget för dem som betalar statsskatt eller att höja bolagsskatten till 30 %. Statsministern sade ju själv i morse att bolagsskatten är mycket låg. Alltså borde man kunna höja en av de skatter som faktiskt är låga. Min taletid är nu slut. Men vad jag avslutningsvis vill säga, herr talman, är att det behövs en bättre bredd i politiken, inte för att skapa majoriteter här i kammaren men för att skapa ett socialt kontrakt för arbete och rättvisa.

Herr talman! Regeringens vårproposition innehåller ju en bedömning av det aktuella ekonomiska läget, kompletterat med en utblick mot efterföljande år. Jag vill rikta uppmärksamheten mot polisväsendet. Tyvärr är jag den enda partirepresentanten i just rättsliga frågor. Det förekommer en stor turbulens inom just polisen. Medierna har fokuserat sin uppmärksamhet på detta. Problemet är att polisväsendet skall skära ned sina kostnader, både innevarande budgetår och kommande år t.o.m. 1998, vilket borde innebära noggranna analyser av och undersökningar om bästa kostnadssänkande åtgärder. Tyvärr har både Riksskatteverket och Riksdagens revisorer anmärkt och pekat på felaktigheter i sättet att sköta ekonomin samt hur polisen prioriterar arbetsuppgifter. I t.ex. Stockholms län har budgeten överskridits rejält. Det blir stora svårigheter att hämta hem detta budgetunderskott samtidigt som nya nedskärningar skall göras. Riksdagen kan endast tilldela respektive utgiftsområde ett rambelopp och kan inte öronmärka pengar, men det hindrar inte att uttrycka åsikter om hur pengarna används. Herr talman! Miljöpartiet protesterar mot planerna på att säga upp ett stort antal civilanställda inom Polismyndigheten. Dessa är till största delen kvinnor. Många är i medelåldern, med stor erfarenhet och kompetens. Avskedas denna personalgrupp, måste arbetet utföras av utbildade poliser i stället. De civilanställda blir arbetslösa, eftersom kontorsarbete är en bristvara. Vilka samhällsekonomiska konsekvenser får detta? Att utan vidare långsiktighet ge sig på att säga upp kvinnor med lägre utbildning är klassiskt men inte desto mindre upprörande. Även åklagarväsendet och domstolarna har siktet inriktat på denna personalgrupp när de skall skära ned. Efter vårdens och omsorgens nedskärningar på kvinnoarbeten kommer nu nästa bransch, vilken är denna. Här krävs en långsiktig planering. Besluten fattas ju ofta av manliga chefer, och kvinnorna, som har varit lojala mot verksamheten i alla år, får gå. Det är alltså mycket en jämställdhetsfråga. Nu ser jag att regeringen kommer med förslag om att göra större insatser när det gäller kvinnors företagande. Det leder mig till att tänka på en olycklig utveckling. Är det inte så att de efter två års arbetslöshet skall starta egna privata företag där de anställer vakter - det verkar ju vara intentionerna - i stället för att satsa på polisen? Jag är mycket oroad. Miljöpartiet kommer att följa utvecklingen. Det är viktigt att vi inför budgetarbetet i höst verkligen får veta hur läget är, så att vi kan göra en riktig bedömning av om det fordras mer medel. Samtidigt kommer svidande kritik mot polisens sätt att arbeta. Det sägs att den genomsnittliga uppklarningsprocenten är katastrofalt låg och att bekämpningen av ekobrott inklusive miljöbrott inte fungerar, etc. Sammanfattningsvis har polisen många problem som måste lösas, både organisatoriska och ekonomiska. I Göteborgs-Posten i dag fanns en artikel med rubriken "Polisfacket rasar mot nedskärningar". Där sägs att polisen inte kan uppfylla de mål som politikerna har satt upp. Man klagar över att inga politiker tar det på allvar och säger: Nu måste de vara ärliga och tala om hur vi skall klara målen med minskade resurser och färre poliser. Polishögskolan har inte någon intagning till utbildning. Miljöpartiet sade förra gången att det inte är bra att göra sådana uppehåll, eftersom det sedan tar tre år att utbilda nya poliser. Vi kan inte se konsekvenserna av detta. Det har skett en stor avgång av utredare på kriminalsidan. De har tagit avtalspension. Det finns stora problem som vi måste lösa. I detta läge väljer regeringen att prioritera Schengensamarbetet, som kommer att kosta resurser i form av personal och dessutom ungefär 200 miljoner kronor per år. Det finns ingen ekonomisk kalkyl än så länge utan endast lösa antaganden på Justitiedepartementet. Miljöpartiet anser att ansträngningarna måste ägnas åt att reda ut de problem som finns i den svåra situation som polisen befinner sig i. Man skall inte börja med en ny, utgiftskrävande verksamhet som inte behövs utan kan vänta. För EU:s strävan är densamma, i ett mycket långsammare tempo. Ett skäl till att vi måste störta in i detta samarbete var att vi annars inte skulle kunna säkra den nordiska passfriheten. Jag tror inte att detta var det enda sättet. Det måste ha kunnat lösas på annat sätt, om viljan och kraften hade funnits. Jag vill också betona att det inte endast är ramanslagen som har betydelse utan också hur pengarna används. Det är viktigt hur prioriteringarna sker och hur organisationerna skär i sina kostnader. Det måste regeringen följa upp. Justitieutskottet har sagt i sitt yttrande att regeringen måste följa upp och utvärdera samt komma tillbaka med en redovisning. Annars kan vi inte göra riktiga bedömningar inför hösten. Detta är ett mycket viktigt område.

Herr talman! Just nu, medan vi diskuterar Sveriges ekonomi, pågår en stor FN-konferens i Istanbul. Det är FN:s sista stora konferens under detta sekel, Habitat II. Där skall världens länder i veckan anta en global handlingsplan vad gäller mål, principer och förpliktelser för boende och bebyggelsefrågor. En kontroversiell fråga som diskuteras är om man i det dokument som skall antas skall ha med följande mening: "De allmänna nedskärningarna av det offentliga biståndet utgör ett allvarligt bekymmer." EU:s representanter önskar stryka formuleringen ur dokumentet under det att G 77-gruppens talesmän, som representerar utvecklingsländerna, argumenterar hårt för att meningen skall finnas med i slutdokumentet. Tyvärr är det inte bara Sverige som skär kraftigt i biståndet i dag. Land efter land, med några få undantag som exempelvis Danmark, minskar kraftigt på biståndet. Detta är förvisso ett allvarligt bekymmer. Orättvisorna i världen är enorma. Detta förhållande kan illustreras och exemplifieras på många olika sätt. Låt mig ge några exempel. Bruttonationalprodukten per capita bland oss som lever i världens rika i-länder ligger på ca 175 000 kr per år. I fattiga utvecklingsländer som Etiopien, Moçambique och Tanzania är motsvarande siffra ca 650 kr. Det betyder att den som råkat födas i ett i-land får ta del av en bruttonationalprodukt per person och dag på över 480 kr. Motsvarande summa för den som lever i nämnda u-länder är ca 2 kr, alltså endast 1/240. Medellivslängden i ett i-land såsom Sverige är ca 78 år. I ett fattigt u-land är medellivslängden ca 48 år - en skillnad på 30 år. Läskunnigheten i i-länderna är nästan hundraprocentig. I fattiga länder ligger siffran mellan 10 och Så här kan man fortsätta och exemplifiera de stora orättvisorna i världen. Det finns många talande exempel på sådana orättvisor. Frågan som man ställer sig är om vi har något med detta att göra. Har vi i Sverige något ansvar för detta? Har vi inte nog med våra egna ekonomiska bekymmer? Skall vi också behöva bry oss om andra som bor långt bort, utanför våra gränser? Svaren på dessa frågor var för bara några år sedan ett obetingat ja. Vi har ansvar och vi skall bry oss. Detta var också förhållandet när enprocentsmålet en gång beslutades om och genomfördes av Sveriges riksdag. Tanken bakom enprocentsmålet är just att den orättvisa fördelningen av jordens tillgångar mellan världens rika och världens fattiga är något som berör oss och som vi måste göra något åt. Alla vi som haft turen att födas och få växa upp i ett rikt industriland har ett ansvar gentemot alla dem som lever under helt andra förhållanden. Herr talman! Utan ett globalt rättviseperspektiv blir naturligtvis enprocentsmålet svårförståeligt - ja, obegripligt. Man måste ha ett globalt rättviseperspektiv för att förstå det. Vad som nu sker i Sverige är att insikten om de globala sambanden drastiskt håller på att minska och försvagas, och detta med god draghjälp av den socialdemokratiska regeringen. Persson har lagt fram har man dragit ned kraftigt på biståndet. Inget annat område har fått vidkännas så kraftiga nedskärningar som biståndet. Även ärkebiskop Desmond Tutu i Sydafrika har uttalat att han oroar sig över Sveriges väg när det gäller internationell solidaritet. Gamla argument från Ny demokratis tid här i riksdagen har dammats av och används numera flitigt av socialdemokratiska statsråd. I dag kan man få höra påståenden som: "Spar vi inte på biståndet så får vi inte förståelse för andra nedskärningar i budgeten" eller "vi måste spara på allt, inklusive biståndet, för att klara den svenska ekonomin". Om detta kan man säga bl.a. följande. 1. Socialdemokraterna har gett upp försvaret av enprocentsmålet och deltar därmed inte längre aktivt för att försvara och öka förståelsen för globalt solidaritetsarbete. 2. Det går att klara saneringen av Sveriges ekonomi utan att dra ned på biståndet. Kan Danmark, kan vi. Det är fråga om värderingar, insikt och vilja. 3. Det är inte det svenska biståndet till världens allra fattigaste som har undergrävt Sveriges ekonomi. Det har vi klarat av alldeles utmärkt själva genom att kosta på oss en alldeles för hög levnadsstandard här hemma i förhållande till våra tillgångar. 4. Det är näst intill ofattbart att få uppleva hur Socialdemokraterna tillsammans med Centern - två partier som just i denna kammare vältaligt och välformulerat under åratal har försvarat biståndets ställning i budgetsammanhang - nu gett upp denna ståndpunkt. I stället dammar dessa två partier av gamla nattståndna ny demokrati-argument, gör dem till sina och skapar en majoritet här i riksdagen så att de kan genomföras - otroligt, men sant. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till

Herr talman! För den som är intresserad av svensk biståndspolitik, och av vilka nivåer vi anslår medel till bistånd på, är det svårt att hitta detta i det betänkande vi nu har framför oss. Där har man lyckats dölja dessa frågor i och med att man har lagt fram andra stora ekonomiska frågor och frågan om ett gemensamt utgiftstak. Från Vänsterpartiets sida avvisar vi helt klart tanken på ett utgiftstak. Därmed har vi inte heller gått in på vilka nivåer olika anslag skall ligga på under 1997 och 1998. Vi har bara tagit ställning till de som finns under 1996. Johan Lönnroth har redan förklarat vår principiella inställning. Jag vill dock redan nu klargöra att vi på intet sätt är redo att gå med på några nedskärningar vad gäller biståndet. Vänsterpartiet menar tvärtom att de sänkningar som redan gjorts är upprörande. Vi menar att vi nu måste lägga upp en planering för att komma tillbaka till enprocentmålet. Vi kommer under budgetprocessen i höst att lägga fram konkreta förslag om hur vi ser att vi kan återkomma till enprocentmålet. Det finns många argument för att inte överge enprocentsmålet utan i stället återvända till det - och inte minska som regeringen nu föreslår. Karl-Göran Biörsmark har varit inne på flera argument som jag till fullo delar. Jag vill börja med att ta upp ett av dessa. Det gäller det internationella anseende som Sverige har haft under decennier runt om i världen. Om man nu inte tycker att argumentet om internationell solidaritet är tillräckligt tungt, är det då inte väsentligt hur anseendet för Sverige ser ut i världen, vilken respekt vår nation åtnjuter och vilka möjligheter vi har att påverka världspolitiken? Vi har det mycket viktiga exemplet med Sveriges kandidatur till säkerhetsrådet. Jag vet att det finns länder som blivit klart mer skeptiska efter att de stora neddragningarna på biståndsområdet blivit kända. Det är ju en mycket konkret sak som borde påverka regeringen och de partier i majoritet som nu föreslår dessa omfattande sänkningar. Det finns också de som tar fram argumentet att det inte handlar om mängden pengar, hur högt anslaget är, utan effektiviteten, hur bra det är. Det argumentet har framför allt kommit fram för att motivera nedskärningar. Men vi som vill värna om biståndet har ju på intet sätt velat att det skall vara ineffektivt eller att det inte skall användas på ett bra sätt. Det är alltså ett argument som inte duger i det här sammanhanget. Man kan också fundera på argumentet att man nu måste sanera budgeten. Det ekonomiska läget är så allvarligt. Men varför skall man då bara göra den här satsningen? Varför inte gå till botten? Varför över huvud taget ha kvar något bistånd? Jag tycker inte att resonemanget hänger ihop. Jag vill också peka på hur regeringen har glömt bort Östeuropa efter 1998, något som utrikesutskottet gemensamt har pekat på. Där måste naturligtvis anslagen fortsätta. Jag vill också ta upp detta att det hävdas att andra faktorer är mer betydelsefulla för utvecklingen i tredje världen än biståndet. Det finns naturligtvis frågor om handelsförbindelser och om hur man får i gång den egna industri och jordbruksutvecklingen. Men det står inte i motsättning till biståndet. Jag vill peka på ett annat område som har lika stor effekt för utvecklingen, eller bristen på utveckling, nämligen vapenexporten. Där bidrar ju Sverige på ett mycket negativt sätt. Jag vill framför allt understryka att det här inte är fråga om allmosor, om att vi ger av vårt överflöd. Om vi menar allvar med att tala om att vi lever i en global värld där de olika intressena för varje nation inte är begränsade till just den nationen och där säkerhet, utveckling och rätten till ett bra liv gäller alla, då finns det ett ansvar inte bara för dem som är medborgare i vårt eget land, utan för utvecklingen i hela världen. Naturligtvis är 1 % av vår BNI till bistånd väldigt lågt, men om vi inte ens kan hålla det är det synnerligen allvarligt. Det är också så att vår säkerhet självklart gynnas av ett frikostigt bistånd och att den är beroende av att utvecklingen är positiv i andra delar av världen. Till slut, herr talman, vill jag ta upp att jag tycker att det är litet märkligt att den som är ansvarig för de här frågorna, Pierre Schori, liksom övriga statsråd totalt lyser med sin frånvaro. Det här gäller ju inte bara den ekonomiska utvecklingen som helhet. Men jag ser att Jan Bergqvist är här som representant för Jag är litet överraskad över att Jan Bergqvist tidigare i ett anförande talade om att han hoppades att den goda biståndsviljan skulle komma tillbaka. Den finns ju i allra högsta grad! I olika undersökningar visar det sig att över 60 % av svenska folket vill ha ett bibehållet bistånd. Det har också i Kyrkans Tidning och en rad andra organ argumenterats för detta. Så biståndsviljan finns. Det är regeringen och Centerpartiet som tillsammans med Moderaterna saknar denna. Jag vill därför fråga: Hur kommer det sig att man från socialdemokraternas sida inte ser denna biståndsvilja? Det är inte den som saknas. Det är hos regeringen den saknas. Jag vill också slutligen skicka med en fundering till Centerpartiet. Hur har man kunnat medverka till dessa drastiska nedskärningar? Där borde Centern ha kunnat använda sin kraft i förhandlingen till att stå på sig och till att värna om biståndet.

Herr talman! I dag lever en miljard människor under existensminimum. De lever i yttersta fattigdom utan garanterad tillgång till mat, tillfredsställande hälsovård, utbildning eller arbete. Den fattigaste delen av jordens befolkning förbrukar bara 1,4 % av världens produktion av varor och tjänster under det att den miljard som är allra rikast, dit Sverige hör, konsumerar hela 80 % av världens samlade BNP. Den oerhörda klyftan mellan världens fattiga och rika fortsätter att vidgas, dels beroende på de rika ländernas bristande intresse för kraftfulla biståndsinsatser, dels på grund av att de vägrar att upphäva orättfärdiga handelsrestriktioner. På så sätt försvåras u-ländernas möjligheter till export, vilket leder till lägre inkomster och till sämre konkurrensförmåga. Därmed får de sämre förutsättningar för en stabil ekonomisk tillväxt. Det finns också många andra skäl att lyfta fram för ett bistånd på en hög nivå. Solidaritetstanken tar sin utgångspunkt i vår människosyn, i att alla människor har ett unikt och lika värde, och att vi därför också skall ta ansvar för vår omvärld. Jag vill också peka på starka säkerhetspolitiska skäl. Ju mer vi främjar en demokratisk, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling, desto mindre blir risken för väpnade konflikter. Om biståndet minskar växer den säkerhetspolitiska hotbilden. Ett annat skäl till ett kraftfullt bistånd är att Sverige genom att ratificera barnkonventionen har förbundit sig att verka för barnens rätt till en dräglig tillvaro oavsett hemort. Behovet av bistånd är ovedersägligt när 30-40 000 barn varje dag fortfarande dör en för tidig död på grund av brist på mat, hälsovård och rent vatten. Det är faktiskt också så att biståndet har stor betydelse för näringslivet och ekonomin i Sverige. Ca 40 % av det svenska biståndet går tillbaka till Sverige i form av beställningar av varor och tjänster. Nu skulle jag vilja citera ur en debatt som hölls i riksdagen i april 1992: "Det globala samarbetet kommer att behöva underbyggas med alltmer resurser. Den situation som vi har haft under lång tid - att resurser t.o.m. gått från världens fattigare länder till de rikare - är fullständigt ohållbar. När 80-talet inleddes gick 50 miljarder dollar per år till u-länderna. Nu flödar 50 miljarder dollar ut ur u-världen varje år. Nu behövs betydligt mer resurser." Så räknas de olika behov som vi så väl känner till upp: internationellt miljösamarbete, återuppbyggnad av krigshärjade områden, nöden bland världens flyktingar och behoven bland världens allra fattigaste - som inte har minskat. Jag citerar igen: "Tvärtom har behoven, och också möjligheterna, att göra insatser bara ökat." Den jag har citerat är biståndsminister Pierre Schori, som då befann sig i opposition. Han hade för övrigt just inga reella klagomål att framföra till den dåvarande biståndsminstern Alf Svensson. Pierre Schori fortsätter: "I årets budgetproposition upprätthålls enprocentsmålet. Det är bra, och det betyder att Moderaterna inte har vågat göra verklighet av de nedskärningskrav som man under alla år rest i riksdagen." I förra årets budget gjorde Socialdemokraterna gemensam sak med just Moderaterna för att frysa biståndet på ca 13 miljarder kronor. Inget annat parti ville då ställa sig bakom detta. Nu när Centern, som då ivrigt pläderade för enprocentsmålet, lämpat alla betänkligheter över bord behövs inte längre Moderaterna för att successivt sänka biståndets andel av BNI för att 1999 hamna på 0,7 %. Vi kristdemokrater hade Moderaterna att motivera för en anständig biståndsnivå. Det lyckades vi trots allt ganska bra med så länge inte Socialdemokraterna blandade sig i. 1992 nådde biståndet t.o.m. rekordhöga 1,03 % i utbetalt bistånd. Den enda gången som nivån tidigare nått över 1 % var också under en borgerlig regering, nämligen 1982 då det blev 1,02 %. Den värsta attacken mot biståndet under den förra regeringen kom i och med krisuppgörelsen, då socialdemokrater och moderater som en man och som första post kastade sig över biståndet. Detta lyckades dock den dåvarande biståndsministern Alf Svensson räta upp då han 1994 åstadkom en höjning av biståndsramen med 400 miljoner kronor. Pierre Schori har inte haft Moderaterna att tampas med utan bara sina egna. Jag måste konstatera att biståndet nu är den post som fått stryka på foten mer än något annat. På inget annat område görs så kraftiga besparingar som på biståndsanslaget. Detta är häpnadsväckande. Utan några hållbara motiveringar sänks anslaget till de allra fattigaste med miljarder. Pierre Schori har inte förmått att stå emot attackerna från sina egna partikamrater. Jag vill ställa en fråga till Viola Furubjelke. Vart har det moraliska engagemanget tagit vägen? Var finns den upplysta insikten om de globala sambanden? Var finns den internationella solidariteten och det gemensamma ansvarstagandet? 1992 kallade Socialdemokraterna, med anledning av 30-årsjubileet av den första stora biståndspropositionen, sin biståndsmotion för De fattigas rätt. Nu är det tydligen dags för Socialdemokraterna att gå i spetsen för att beskära denna rätt.

Herr talman! Jag tror att vi har samma uppfattning i den här frågan i princip, men vi vill också se detta i praktiken, och det som sker i praktiken talar ju emot en biståndsvilja bland socialdemokraterna, åtminstone just nu. En klar sänkning är ju på gång - det går inte att komma ifrån. Vi är överens om att vi skall komma tillbaka till enprocentsmålet, men varför inte i en tidsplan konkretisera hur och när det skall ske? Herr talman! Viola Furubjelke säger att man ute i världen är väldigt nöjd och talar om hur bra Sverige har skött sig i internationella sammanhang. Ja, men hur blir det i framtiden? Det är väl, lika litet som en god ekonomi, något som är för alltid givet. Nu börjar det gå upp för omvärlden att Sverige sänker sitt bistånd. Det är inte det Sverige man är van att se - signaler om detta har kommit från flera håll. Jag påtalade tidigare risken vad gäller vår kandidatur till säkerhetsrådet, där vi skulle kunna ha ett visst inflytande. Jag menar att Sverige i det sammanhanget även i en rent egoistisk mening avhänder sig möjligheten till ett inflytande genom att vi försämrar vår möjlighet att kandidera genom att vi sänker biståndet. Pierre Schori har själv lanserat begreppet "skammens gräns", och den har han själv och regeringen nått fram till i och med det här beslutet. Det står tyvärr klart för alla dem som faktiskt hävdar behovet och nödvändigheten av ett höjt bistånd, inte ett sänkt.